Herr talman! Gunnar Björk har frågat socialministern på vilket sätt han avser att agera för att motverka förslaget om beskattning av måltidssubventioner eller för att tillse att det får en utformning som bidrar till att minska riskerna för sämre kostvanor bland den arbetande befolkningen. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på interpellationen. Utredningen om reformerad inkomstbeskattning har ansett att nuvarande värderingsregler för måltidssubventioner inte uppfyller kraven på neutral beskattning. Utredningen föreslår därför att förmånen i fortsättningen värderas till genomsnittspriset för en normallunch. Det innebär i princip att kostförmån skattemässigt inte subventioneras till någon del. Enighet om huvuddragen i en skattereform har uppnåtts mellan socialdemokraterna och folkpartiet. Reformens utformning i stort innebär att bl.a. löneförmåner beskattas mer likformigt. Vidare ger kraftigt sänkta skattesatser delvis nya förutsättningar för bl.a. värderingen av olika slags förmåner. Om en arbetsgivare subventionerar en anställds måltider innebär detta för den anställde en inbesparing av de personliga levnadskostnaderna. Denna typ av förmån är inte heller något som tillkommer alla arbetstagare. För att uppnå rättvisa och likformighet i beskattningshänseende bör därför värdet av kostförmån som tillhandahålls anställd likställas med lön och således beskattas. Jag har svårt att tro att det kan vara så illa ställt med de svenska löntagarnas intresse av att äta en någorlunda väl sammansatt måltid under arbetsdagar, att stat och kommun måste i särskild ordning betala arbetsmåltiderna. Man frågar sig i så fall hur det går för alla dem som inte får detta samhällsstöd, t.ex. den del av befolkningen som inte förvärvsarbetar. Skulle det vara så illa bör arbetsgivarna i eget intresse se till att de anställda får så pass betalt att de har råd att äta även under de dagar de arbetar. Regeringen avser således att i vår lägga fram förslag om att värdet av en

Herr talman! Jag vill först tacka för svaret. Avsikten med min fråga var främst att belysa det faktum att en rad experter uttalat att skatteförslagen sammantaget kan leda till sämre matoch kostvanor. Vi vet alla att behovet av en ny skattereform är stort, men detta får ju inte stå i vägen för en livfull och engagerad debatt hos medborgarna, t.ex. om våra kostoch matvanor. Det är just därför som regeringen har tillsatt en särskild folkhälsogrupp, som arbetar enbart med den här frågan. Det är klart att också folkhälsan måste vara ett övergripande mål. Man kan verkligen instämma i professor Ivar Werners artikel i Expressen där han för en tid sedan hävdade att folkhälsan ”verkligen inte är ett särintresse, eftersom så många av landets invånare berörs”. Sambandet mellan kost och hälsa har blivit allt tydligare. Nya vetenskap liga rön presenteras fortlöpande. Stora insatser görs också av svenska myndigheter och andra för att påverka allmänheten i riktning mot bättre kostvanor. Bl.a. har statens livsmedelsverk fastställt ett omfattande handlingsprogram för kostoch hälsofrågor. - Socialstyrelsen har gjort ett aktivt arbete. Jag kan nämna att generaldirektör Maj-Britt Sandlund uttalade i april 1989 att det fortfarande är många förvärvsarbetande som t.ex. tar matlåda med sig till arbetet, ca 30 76. Utöver hälsan påverkar maten också produktiviteten. Det är alltså, herr finansminister, en utbudspolitisk uppgift att se till att löntagarna äter bra. Skälet till att jag tog upp frågan var att skaran av dem som i dag har matlåda med sig troligtvis kommer att öka när man får ett förändrat skattesystem. Vi vet ännu inte riktigt hur skattereformen till sist kan komma att se ut, men skatteutredningarnas olika förslag innebär en rad förändringar beträffande det som rör matoch kosthållningen. Skatteutredningarna föreslår bl.a.: e fortsatt hög skatt på mat — här är det inte fråga om någon anpassning till EG, moms på vatten — ingen anpassning till EG här heller, e borttagna livsmedelssubventioner med en medveten inriktning. Jag tycker att man skall se på den sammantagna effekten av alla dessa förslag när man funderar över kostoch hälsofrågorna. Eller vad har finansministern för kommentar när TCO:s arbetsmiljöombudsman Ulf Ålstedt i TCO-tidningen säger att ”beskattas personalluncherna så ökar sjukvårdskostnaderna”? Handelns utredningsinstitut säger att ”om lunchkupongerna slopas kom mer 600 000-700 000 förvärvsarbetande att försämra sitt lunchätande, vilket negativt påverkar hälsan och prestationsförmågan”. Regeringens folkhälsogrupp har just uttalat att det finns risk för att de som har det sämst äter ännu sämre. Det finns också en rad utredningar som visar att de som har den sämsta sociala situationen också har den sämsta kosthållningen. Vad beträffar de sociala effekterna förlorar många av dem som har det sämst socialt när de gäller den här hälsobiten. Jag har nämnt några få exempel som visar bredden på kraven på att hälsooch kostfrågorna beaktas i fortsättningen. Det finns ett klart samband mellan kost och hälsa. Kosthållningens kvalitet har också ett direkt samband med den sociala situationen, som i sin tur påverkar samhällets sociala kostnader. Som jag tidigare nämnde är det alltså de svaga grupperna som redan i dag har den sämsta kosthållningen. Vad har då finansministern för svar på dessa frågor? Jag konstaterar att finansministern tydligen numera också är folkhälsominister, och det är naturligtvis i den skepnaden som han har svarat på min interpellation. Av svaret att döma förefaller det som att finansministern inte inser att flera av de skattehöjningar som sker — om alla skatteförslagen på detta område genomförs — leder till sämre kostvanor och därmed sämre folkhälsa samt att de förslag som innebär en skattesänkning — dvs. billigare läsk och billigare choklad — också leder till sämre kostvanor och därmed sämre folkhälsa. Detta menar Kjell-Olof Feldt är socialdemokraternas och folkpartiets nya gemensamma politik. Jag vill då fråga: Vad är skälet till att man från dessa partier medvetet slår sönder de försök som en rad statliga myndigheter — bl.a. socialstyrelsen och arbetarskyddsstyrelsen — under en följd av år har gjort för att förbättra kostvanorna och därmed folkhälsan? Har regeringen och folkpartiet frågat folkhälsogruppen, som har att yttra sig i dessa frågor? Folkhälsogruppen är ju regeringens organ, och det var därför som jag riktade min interpellation till socialministern, som naturligtvis har detta i ryggmärgen. Vilka slutsatser drar finansministern av denna mycket breda, kunniga kritik över försämringarna på folkhälsoområdet?
Herr talman! Jag har två saker att säga till Gunnar Björk. Den ena är att skatterna för svenska folket sänks med nästan 70 miljarder kronor genom de två skattebeslut som ingår i skattereformen. Det kommer alltså att finnas mycket stora belopp till förfogande för både löntagarna och andra att använda för att förbättra sin kosthållning genom att äta mera eller äta bättre mat beroende på vad de behöver. Jag har sett centerpartiets framfart när det gäller att försöka sabotera genomförandet av skattereformen. I alla de attacker mot skattereformen där man angriper enskildheter av det här slaget, bortser man helt ifrån och försöker få människor att glömma det faktum att det kommer att vara mycket mera innehåll i människors plånböcker fr.o.m. 1991, som gör det möjligt för dem att använda sina pengar mera som de själva vill. Kan vi via upplysning och allmän opinionsbildning få dem att inse att de skall använda en större del av sina inkomster till att ha ett bättre sammansatt kosthåll tycker jag att det i och för sig är en önskvärd insats. Centerpartiet skulle kunna vara mera konstruktiv än att bara vidhålla att alla de subventioner som ingår i dagens skattesystem skall bibehållas. Låt mig tillfoga när det gäller olika subventioners nyttighet ur folkhälsosynpunkt att de subventioner vi i dag har t.ex. på mjölk såvitt jag vet inte har fått något stöd bland den expertis som har att värna om en riktigt sammansatt kost.

Det gäller de grupper, t.ex. skiftarbetare, som även ur hälsosynpunkt har besvärliga arbetstider. Arbetsgivaren bekymrar sig mycket sällan om att genom måltidskuponger eller på annat sätt subventionera måltiderna.
Herr talman! Finansministern beklagar sig över centerpartiets framfart. Det är då intressant att konstatera att vi har ett annat förslag, som naturligtvis också kan bli föremål för motsvarande debatt. Vår finansiering består inte enbart av ”glada pengar”, utan vi kommer att få diskutera den. Finansministern hävdar att centerpartiet inte tar ansvar. Det är således felaktigt. När det gäller mjölk är jag ingen expert. Det verkar vara andra i denna kammare som är det. Så mycket är dock klart att när det gäller mjölkprodukter är det mellanmjölk, helmjölk och ost som är skadliga. Däremot är alla experter, även regeringsorgan, överens om att lättmjölk är viktigt för folkhälsan. Feldt säger i sitt svar: ”Jag har svårt att tro att det kan vara så illa ställt med de svenska löntagarnas intresse av att äta en någorlunda väl sammansatt måltid under arbetsdagar, att stat och kommun måste i särskild ordning betala arbetsmåltiderna.” Det är en ganska bitsk kommentar till löntagarna, tycker jag. Jag har läst TCO-tidningen och en del andra personaltidskrifter, och jag har sett en del av de brev som har skickats till finansministern. Jag tycker att det är en ganska hård tolkning mot dem. Själv har jag aldrig haft glädjen av att ha några måltidskuponger, så jag vet inte riktigt hur de fungerar. Det viktiga, som Feldt skall komma ihåg — och som han nu antydde i sin replik, vilket är glädjande — är att hälsobudskapet i första hand nästan enbart har gått hem i medelklassen. Arbetarungdomarna är mera utsatta. Minskningen av spädbarnsdödligheten som skedde under 1970-talet gällde t.ex. inte för barn till ensamstående lågutbildade kvinnor i höghus. Det finns skillnader. Dödligheten bland den snabbt växande skaran utslagna är mycket större än bland andra grupper, osv. Jag tror därför att folkhälsoarbetet måste drivas vidare. Min avsikt var nog bredare än så som den har tolkats i finansdepartementet. Man reagerar tydligen reflexmässigt med ryggmärgen så fort någon frågar något som har med skattereformen att göra. Jag tycker att det är synd och beklagligt att man nu så konsekvent gör sju åtta insatser för att försämra — Prot. 1989/90:52 folkhälsan. 17 januari 1990

Herr talman! Gudrun Schyman har frågat mig dels hur den säkerhetspolitiska analysen ser ut som motiverar satsningen på JAS-projektet, dels hur jag bedömer trovärdigheten i de beslutsunderlag som hittills förelegat, dels vad det skulle kosta i form av skadestånd och/eller återbetalningsskyldighet att avbryta projektet. På den första frågan vill jag svara följande. Riksdagen har senast tagit ställning till Sveriges säkerhetspolitik i samband med försvarsbeslutet 1987. Därvid noterades den allmänt ökade strategiska betydelsen för stormakterna av det nordeuropeiska och nordatlantiska området. Kvalitetsutvecklingen hos stormakternas taktiska flygstridskrafter, och då inte minst deras ökade räckvidder, bedömdes som en väsentlig faktor i detta sammanhang. Riksdagen konstaterade att svenskt område visserlingen inte utgör något primärintresse för någotdera maktblocket, men genom Sveriges geografiska läge kan vårt land tidigt bli inblandat i maktblockens överväganden vid konflikter. För båda maktblocken kan svenskt område få intresse som genväg vid flygoperationer, som genomgångsområde, som basområde främst för flygstridskrafter och för framskjuten luftbevakning. Det är sålunda uppenbart att de luftoperativa förhållandena tillmäts stor vikt i bedömningen av vår strategiska miljö. En självklar följd av detta är den centrala betydelsen av ett starkt svenskt luftförsvar som en del i det samlade totalförsvaret. Dagens luftförsvar, med Jaktviggen som ryggrad, lever enligt min uppfattnaing upp till högt ställda kvalitativa krav och har en tillräcklig kvantitet. Jag vill tillägga att ingenting av det som vi hittills kunnat iaktta i den pågående utvecklingen av de militära förhållandena i Europa tyder på en minskad betydelse av ett starkt luftförsvar inom ramen för den samlade försvarspolitiken. JAS-systemet kommer att göra det möjligt för oss att vidmakthålla vår försvarsförmåga gentemot omvärlden även på längre sikt. Jag vill understryka att även de spaningsoch attackfunktioner som ingår i JAS-systemet är av stor betydelse. Men min samlade bedömning är att luftförsvarsfunktionen i JAS, mot bakgrund av bedömningarna i försvarsbeslutet 1987, måste tillmätas en särskild betydelse. Beträffande trovärdigheten i de beslutsunderlag som hittills har förelegat vill jag understryka att i detta projekt har redovisats ett omfattande material från berörda myndigheter och industrier. Det särskilda regeringsbeslut om uppföljning som fattades i samband med grundbeslutet om JAS år 1982 syftade också till att skapa bästa möjliga beslutsunderlag. Varje projekt av den här omfattningen innehåller tekniska, ekonomiska och tidsmässiga osäkerheter. I JAS-projektet valdes en kontraktsform med fast pris för utveckling och en första delserie på 30 flygplan för att minimera de tidigare nämnda osäkerheterna. Industrigruppen JAS har försäkrat att man kommer att fullfölja det ingångna kontraktet för utvecklingen och den första delserien på 30 flygplan. Man kan dock inte leverera flygplanen vid den ursprungligen utlovade tidpunkten, vilket dock inte är ovanligt i samband med avancerad utveckling av detta slag. De problem detta har givit upphov till kan bemästras av flygvapnet. De fortsatta leveranserna av flygplan efter den första delserien kommer dock att kosta mer än vad industrigruppen förespeglade i grundkontraktet. Detta förhållande gör att trovärdigheten i industrigruppens åtaganden har minskat och innebär naturligtvis en ökad risk jämfört med tidigare år för att projektet måste omvärderas. Jag anser att det omfattande beslutsunderlag som således har redovisats för regeringen har varit trovärdigt. Enligt min bedömning har ingen väsentlig information undanhållits för regeringen i detta arbete. Vad gäller kostnaderna för ett eventuellt avbrytande av JAS-projektet är dessa beroende av skälen till ett nedläggningsbeslut. Generellt sett kan en hävning alternativt avbeställning ske dels enligt reglerna i avtalet mellan staten och Industrigruppen JAS, dels på allmänna juridiska grunder. För att beräkna totalkostnaderna för staten vid ett eventuellt avbrytande av JAS-projektet krävs att försvarets materielverk granskat och förhandlat om villkoren i industrigruppens ekonomiska anspråk vid avbrytandet. Vidare måste det framtida behovet av och möjligheterna till tekniskt stöd till flygvapnet från eventuellt kvarvarande svensk flygindustri för drift av befintliga system ha klarlagts. Om man endast tar hänsyn till JAS-avtalet kan en grov bedömning av kostnaderna göras för olika nedläggningsalternativ. Dessa uppgifter torde dock komma att omfattas av sekretess med hänsyn till affärsförhållanden, och det skulle skada statens intressen inför en eventuell förhandling om de nu blir kända. Jag kan därför inte här lämna några siffror, men jag är beredd att för försvarsutskottet vid ett senare tillfälle ge en orientering i frågan. I JAS-avtalet finns en maximal gräns för kostnaderna för avbeställning enligt avtalets regler. Kostnaderna för ett avbrytande får enligt avtalet inte överstiga den totala kostnaden för en aktuell bestälining. Denna uppgår i dag hos industrigruppen till ca 16 miljarder kronor i 1989 års prisläge. Hittills har ca 10 miljarder betalats i löpande priser.

Herr talman! Jag skall be att få tacka försvarsministern för detta mycket utförliga svar. Tyvärr måste jag säga att jag tycker att formuleringarna är en aning kryptiska. Det är inte så lätt att förstå sig på det språk som används på försvardepartementet. Ibland tror jag att det kanske rent av är meningen. Jag vet inte hur konspiratorisk man skall vara när det gäller detta projekt. Men projektet har ju sina svagheter, och det har genom åren hanterats på ett sådant sätt att det finns anledning till litet konspiratoriska anstrykningar när man diskuterar det. Jag skall försöka gå igenom det tre frågeställningarna och de tre svar som jag har fått. När det gäller den första frågan, om den säkerhetspolitiska analysen, hänvisar försvarsministern till 1987 års försvarsbeslut och de resonemang som gällde då — hur man diskuterade utifrån det säkerhetspolitiska läge som då - förelåg. Det kan jag inte säga någonting om. Jag var inte med i de diskussionerna. Vad jag däremot kan säga någonting om är att det säkerhetspolitiska läge som råder i dag, i januari 1990, är dramatiskt förändrat om man jämför med hur läget såg ut 1987. Det är naturligtvis utifrån den frågeställningen, den dramatiska säkerhetspolitiska förändringen och den internationella nedrustningsprocessen som jag ställer frågan: Finns det fortfarande anledning att driva ett projekt som JAS och hur ser i så fall den säkerhetspolitiska analys ut som motiverar denna miljardrullning till detta havererade projekt? Den frågan har jag inte fått något som helst svar på i detta interpellationssvar. Svaret innehåller en argumentation utifrån de militära styrkor som finns i vår omgivning. Man kan i och för sig säga att förutsättningarna rent militärt kanske inte har ändrat sig så särskilt mycket, det kan vi vara överens om. De vapen som fanns då finns fortfarande kvar. Men om man ser på det politiska läget har det skett väldigt stora dramatiska förändringar som det finns all anledning att tolka på det sättet att möjligheterna, riskerna för en militär invasion i Sverige ändå får anses tillhöra ett resonemang som är mycket föråldrat och förlegat i dagens läge. Jag upprepar frågan till försvarsministern: Hur ser den säkerhetspolitiska situation, den militära hotbild som motiverar detta projekt ut i dag? När det gäller den andra frågan, om trovärdigheten i beslutsunderlaget, sammanfattar försvarsministern det hela med att säga att det har varit en bra redovisning. Ingen väsentlig information har undanhållits regeringen i detta arbete, säger han. Det är mycket möjligt. Jag vet inte vilka papper ni har tillgång till i regeringen. Men det är fullständigt klart att för riksdagen, de folkvalda, har det undanhållits papper i mängd i denna affär. Vi har debatterat detta förut, försvarsministern och jag. Jag har också gjort en anmälan till konstitutionsutskottet utifrån det anmärkningsvärda i att stora delar av de utvärderingar som hittills har gjorts — fyra stycken, såvitt jag vet — är hemligstämplade, trots att det i beslutet om JAS stod att det skulle förekomma en löpande redovisning av projektets utveckling. I budgetpropositionerna har det sedan 1984 gjorts kortfattade redovisningar. Där sägs det att projektet flyter normalt. Men om man går till källorna sägs där någonting annat. Jag kan citera en redovisning där det står: ”Utvecklingsarbetet hos IG Jas har hittills krävt större resurser och tagit längre tid än planerat.” Det skrev FMV 1986. Vidare skrevs att ”FMVs erfarenhet av Jas 39-arbetet är att det varit betydligt mer kostnadskrävande än vad som förutsågs vid Jas-beslutet.” Går man igenom dessa utvärderingar finner man att det där sägs att de förseningar som uppkom i ett tidigt skede bara ökar och ökar. Det varnas för att detta över huvud taget inte kommer att gå att genomföra. Den typen av information och utvärderingar har inte lämnats i denna församling. Det finns en passus där det står att detta förhållande gör att trovärdigheten i industrigruppens åtagande har minskat och att det naturligtvis innebär en ökad risk jämfört med tidigare att projektet måste omvärderas. Den me ningen skulle jag vilja att försvarsministern förtydligade. Betyder den att det hela tiden har funnits risk för att detta inte kommer att gå och att den risken nu har ökat? Är detta någon form av brasklapp att man kanske måste avbryta projektet efter den första delserien? Jag skulle vilja ha ett förtydligande på den punkten. Den sista frågan gäller kostnaderna för ett avbrytande av JAS-projektet. Jag förstår uppriktigt sagt inte varför det inte är möjligt att göra en beräkning av vad det skulle kosta. Såvitt jag förstår kan FMV bryta kontraktet om det blir alldeles för dyrt. Jag kan inte se varför man då skulle betala skadestånd, eller måste man det? Betyder passusen i försvarsministerns svar om att avbrytandet inte får kosta mer än vad beställningarna har kostat att det i dag skulle kosta 16 miljarder att avbryta projektet, eller vad betyder den? Jag tycker att det är mycket svårtydda formuleringar. Eftersom alla som sitter runt omkring försvarsministern har varit med och formulerat svaret, antar jag att ni kan slå era kloka huvuden ihop och ge mig ett litet tydligare svar: Vad kommer det att kosta i dagens läge att avbryta JAS-projektet? Detta innebär sammantaget att jag i princip upprepar alla tre frågorna. Jag ber om ursäkt för om jag på det sättet låter lite tjatig, men jag anser att det är nödvändigt för den politiska debatten.

Herr talman! Som försvarsministern antydde finns det osäkerheter i detta projekt. Det antyds också i budgetpropositionen att man inte nu skall avbryta detta projekt. Man markerar osäkerheterna genom att först säga att man vill hänskjuta frågan till försvarskommittén. Sedan går man ändå ut och säger att projektet skall fortsätta som tidigare tills vidare. Man har alltså medgett dessa osäkerheter, och kanske även att osäkerheterna har ökat. Då frågar jag mig: Vilken planering försiggår här? Vilka alternativ har man i så fall? Jag antar att alternativ övervägs. Man överväger kanske inköp av utländska plan. Har man begärt offert på utländska plan? Eller överväger man en svensk utveckling av ett alternativ? Har man tagit upp sådana förhandlingar om utvecklingen av ett alternativ?

Herr talman! Detta beslut fattades ju inte 1978, Gudrun Schyman, utan 1982. Därefter var det uppe till diskussion också 1983, men det var 1978 års försvarskommitté som beredde frågan. Beslutet fattades alltså inte för så många år sedan, som Gudrun Schyman tror. Då var frågan: Skall vi ha ett flygvapensystem; hur ser vi på det ur säkerhetspolitisk synpunkt? Då kom försvarskommittén fram till att man borde ha ett flygvapensystem som är modernt, och man begärde då offerter — naturligtvis, Paul Ciszuk. Jag är nästan häpen om någon tror att en statlig myndighet inte begär in offerter. Det gjordes ju ett mycket omfattande offertprövningsarbete den gången. Det är ju ingen hemlighet att chefen för armén då ville ha ett flygplan som var större och dyrare, medan andra ville ha ett mindre. Det riktades kritik mot det val som träffades. Men kritiken riktades nästan enbart mot det för hållandet att flygplanet man valde var för dåligt och för simpelt och att motorn var för dålig. Det är viktigt att komma ihåg detta. Det är heller ingen hemlighet att det fanns de som gärna såg att vi köpte NATO-flygplan. Det var för att vi ville slåss för svensk neutralitetspolitik som vi valde JAS. Sedan fick vi in offerter, och då framkom det att de olika alternativen handlade om ungefär lika mycket pengar, men totalt sett skulle det bli billigare med ett svenskt projekt. Därför fattades detta beslut. Detta var från säkerhetspolitisk utgångspunkt mycket viktigt. Den fråga som Gudrun Schyman ställer om kostnaderna är intressant. Det rör sig nämligen om två olika kostnader. Den ena är kostnaden för svenska staten räknat i pengar. Den andra frågan är: Hur värderar Gudrun Schyman i pengar svensk neutralitet? Är hon beredd att köpa flygplan i Sovjet och sätta sig i klorna på Warszawapakten eller att sätta sig i klorna på USA och NATO? Det är den kostnaden som var och en som ställer sig i talarstolen också måste fundera över när man diskuterar denna fråga. När det gäller kontraktsformen, som försvarsministern berörde, är det viktigt att komma ihåg att industrin själv ville ha den kontraktsform som den nu inte är nöjd med. Detta var emellertid ett önskemål från industrin, och det har den fått betala dyrt för. En stor del av den försening som sker är naturligtvis inte bra, men det största bekymret med förseningen har ju industrin. Industrin har det största bekymret! Därför är det intressant att höra Gudrun Schymans bekymmer över detta förhållande. Det är storindustrin som har det största bekymret i pengar räknat. När man talar om miljardrullning är det viktigt att tänka på vilka beslut som fattades. Det beslut som fattades 1982 var att det skulle kosta kring 25,6 eller 25,8 miljarder i det penningvärde man räknade på vid det tillfället. Men kom ihåg att ingen räknade med något annat än att det penningvärdet skulle försämras! Dessutom sade man att om det skulle utvecklas ny teknik under resans gång skulle man självfallet förse flygplanssystemet med den. Om man då räknar på den procentuella ökning som projektet har genomgått och jämför med nästan vilket byggnadsprojekt som helst i Sverige, så finner man att projektet ändå ligger ganska bra till. Se på Globenprojektet, vars kostnad nästan fördubblades. Kom ihåg att detta projekt skall räknas i löpande priser! När det gäller frågan om handlingar tror jag faktiskt att offerten omfattade handlingar som rymdes i två Folkvagnsbussar. Det är klart att det då kan finnas handlingar som inte alla har läst. Det är också viktigt att notera när det gäller redovisningen att det står i riksdagsbeslutet att redovisningen skall ske till militärledningens rådgivande nämnd, och så har skett. Den redovisningsskyldighet som regeringen har haft har också fullgjorts.

Herr talman! Det avgörande för den svenska säkerhetspolitiken är att den ligger fast och är långsiktig. Historien har lärt oss att tider av avspänning kan förbytas mot tider präglade av spänning och tvärtom. Det är inte på det sättet att en historiskt sett kort period kan tas till intäkt för att ompröva den svenska säkerhetspoliti ken. Det är så, herr talman, att alla försvarskommittéer har som en av sina första uppgifter att granska och pröva om vi behöver förändra säkerhetspolitiken och ge den en annan inriktning. Detta är alltså en av de första uppgifterna. Så kommer också att ske nu. Om några veckor kommer ett delbetänkande från försvarskommittén att presenteras mig. Då får vi se vad parlamentarikerna har kommit fram till, alltså om det finns anledning att göra några justeringar i detta avseende. Men det går inte till på det sättet, Gudrun Schyman, att en kort historisk period tas till intäkt för att omedelbart dra slutsatser som man kommer med till riksdagen. Det är ett noggrant, målmedvetet och planmässigt arbete som måste utföras. Jag tror att det är litet för tunt, herr talman, att med utgångspunkt i att ett antal kommunistiska partier i Östeuropa har fått lämna ifrån sig makten göra den tolkningen att man då kan komma till riksdagen i Sverige och säga att vi nu kan avveckla JAS-projektet. Jag vill bara tala om att flygstridskrafterna inom Warszawapakten och NATO har lika lång räckvidd nu som de hade 1987. Det skall bli intressant att se vilken bedömning försvarskommittén gör i detta fall. Jag tycker heller inte att det finns den ringaste grund för Gudrun Schyman att på något sätt försöka ge sken av att vi har undanhållit dem som skall ta del av JAS-projektet någon information om detta projekt. Jag behöver bara hänvisa till Gunnar Björks inlägg tidigare i debatten. Dessa dagar då vi iakttar en förändring i Östeuropa och ser vad som har varit och vad som kommit fram borde Gudrun Schyman nalkas denna fråga med litet större ödmjukhet. Det torde vara klädsamt i den här frågan också. I övrigt vet jag att Gudrun Schyman naturligtvis inte tycker om det svar hon fått, men det kan inte jag göra någonting åt. Arbete har bedrivits för att på bästa möjliga sätt besvara Gudrun Schymans interpellation. Det finns ingenting att tillägga på den punkten. Jag kan förstå om Gudrun Schyman känner sig som ombudsman för försvarsindustrin och känner sig ha en speciell kallelse att försöka få ur försvarsministern hur stora belopp som skulle krävas för ett avbrytande av kontrakten. Jag kommer emellertid icke att medverka till att Gudrun Schyman får uppgifter ur min mun som gör att hon kan klara av att vara ombudsman för försvarsindustrin. Till Paul Ciszuk kan jag säga att den största möjligheten att påverka dessa frågor, ta del i arbetet och granskningen hade han haft om han velat fortsätta sitt arbete i försvarskommittén. Tyvärr har Paul Ciszuk skrivit till mig och meddelat att han inte vill fortsätta sitt uppdrag i försvarskommittén. Jag beklagar detta. Men, Paul Ciszuk, försvarskommittén hade varit ett utmärkt forum att fortlöpande diskutera dessa frågor i. Finns det möjligheter, Paul Ciszuk, så försök ompröva detta ställningstagande, så ökar i motsvarande grad möjligheten att delta i diskussionen.
Herr talman! Först några ord till Gunnar Björk. Naturligtvis vet jag att det fanns offerter 1982. Men frågan gäller ju dagens läge. Finns det några färska offerter som markerar att vi hela tiden är osäkra och måste ha alternativ? Försvarsministern ville inte svara på min fråga här i kammaren. Han tycker tydligen att jag kunde sitta kvar i försvarskommittén och få reda på hur det förhåller sig. Men jag har nog inställningen att man skall kunna få svar på frågor i riksdagens kammare också. Att jag fann det omöjligt att sitta kvar i försvarskommittén berodde ju till stor del på att jag upplevde den som ett transportkompani för beslut som redan var fattade på annat håll, som en demokratisk garnering, där det i stort sett var omöjligt att påverka. Nu framställs det ändå här som om det finns en osäkerhet om JAS-projektet. Skall man inte, utan att sitta i försvarskommittén, kunna få svar på frågan om det finns några alternativ? Det var en intressant vändning av den svenska demokratin! Tack, herr försvarsminister.

Herr talman! Jag kan garantera försvarsministern att jag på inget sätt är ombudsman för försvarsindustrin. Jag tror inte den behöver ha några ombudsmän. Det brukar vara de svaga grupperna i samhället som behöver ombudsmän, och jag tror inte att försvarsindustrin kan räknas dit. Vad jag däremot känner mig som ombudsman för är en ganska samlad och stor och stark, väl påläst fredsrörelse här i landet. Jag känner mig också som ombudsman — eller ombudskvinna — för de grupper i samhället som anser att vi skall använda våra skattepengar på ett mer konstruktivt sätt än genom att kasta in dem i ett havererat flygplansprojekt. Vi behöver en del andra saker i vårt samhället för att vi skall tycka att vi bör vara nöjda, att vi har fått den välfärd som vi vill ha. Jag behöver inte räkna upp vilka kriser och vilka branscher det är fråga om; jag tror att försvarsministern är medveten om det. När det gäller det säkerhetspolitiska läget och försvarspolitiken vet jag att linjen är att försvarspolitiken skall ligga fast, att den skall vara långsiktig och att den inte skall ändras. Men den linjen kan ju inte ligga så till den milda grad fast att man inte ser och förmår ta hänsyn till vad som har hänt under de senaste åren — att det faktiskt pågår en internationell nedrustningsprocess. Försvarsministern säger att det är litet svagt, framför allt av mig, att komma här och säga att bara för att ett antal kommunistiska partier i öst har fallit, kan vi ta bort JAS. Man kan ju litet polemiskt säga att det väl var just dem som ni var så rädda för, så det kanske finns anledning att tänka om när det gäller den utvecklingen. Men nu är det också så, försvarsministern, att det pågår en nedrustningsprocess på bägge sidor om muren -— eller f.d. muren. Det är faktiskt många som i dag konstaterar att det kalla kriget är slut, och det måste väl rimligen också ha konsekvenser för den svenska försvarspolitiken. Det finns dessutom en stor medvetenhet om att de civila hoten står oss betydligt närmare, rakt utanför vår tröskel, inte minst när det gäller Östeuropa. Vi har ett ansvar för att driva på en internationell nedrustningsprocess för att få loss pengar och tekniskt kunnande, för att möta de reella hoten, de stora ekologiska, globala överlevnadshoten, inte minst i vårt närområde i Östeuropa — men också i väst. Industriländerna har bidragit till den här utvecklingen på ett mycket kvalificerat sätt. Det är ju därför vi måste göra denna omorientering i säkerhetspolitiken, och det måste få stora konse kvenser för försvarspolitiken. Då är det faktiskt rimligt att man börjar med ett så jättelikt misslyckat projekt som just JAS. Till Gunnar Björk vill jag bara hastigt säga att han låter som om han vore försvarsminister. Jag vet inte om han varit det någon gång, men det verkar i alla fall som om han skulle vilja vara det. Jag vet att det här beslutet fattades i början av 1980-talet, jag tror 1982. Men 1987 sade man ändå att förutsättningarna för projektet fanns kvar, och i december 1989 beslutade man att fortsätta med en delserie. Det var ju ett beslut som man byggde på en verklighet som gäller nu — och ett beslut som jag alltså anser vara felaktigt. Kritiken står kvar, och vi har dessutom framfört den hela tiden från vpk.

Herr talman! När det gäller miljöpartiet är det intressant att vi har fått in ett nytt parti i riksdagen. Det är ett utslag av att folket vill det. Nu har partiet getts möjlighet att delta i den utredning som praktiskt taget griper genom hela samhällsekonomin och som kanske av alla våra utredningar innebär den bästa skolan. Sedan kan man ha olika åsikter om vad utredningen slutligen kommer fram till. Men det är alltså en genomgång av praktiskt taget hela samhällsekonomin och av hur Sverige fungerar både i fred och i krig. Miljöpartiet har valt att inte sitta kvar i den utredningen. Det är möjligt att Paul Ciszuk har någon orsak till att han inte vill sitta kvar. Men miljöpartiet har avstått från att delta i en av de viktigaste kommitteér som avgör säkerhetspolitiken. Och säger man att man är ett transportkompani, har man inkompetensförklarat medlemmarna i den kommittén. De skall väl ha någonting att säga till om. Hyser man sådan misstro i fråga om sin egen förmåga, att man inte ens skall kunna påverka sin omgivning, så är det ju bekymmersamt. Miljöpartiet har här, tycker jag, tagit på sig ett mycket stort ansvar och i praktiken ställt sig utanför säkerhetsoch försvarspolitiken för de närmaste fem åren. Till Gudrun Schyman vill jag säga att om man inte har ett eget flygplansprojekt får man, om man nu vill ha flygplan — jag återkommer till det — köpa av någon annan. Då kan man köpa av någon som tillhör en av pakterna, eller också köpa från någon alliansfri stat. Kan Gudrun Schyman ge mig exempel på någon alliansfri stat som lämpligen skulle kunna sälja flygplan åt oss? Är det Israel, som själv har lagt ner ett projekt, eller Japan, som inte heller längre har egen utveckling — eller vilket annat land? Eller vill Gudrun Schyman sätta sig i knät på presidenten i USA eller på Gorbatjov? Jag ifrågasätter om hon egentligen står för en alliansfri politik. Sedan är det ganska intressant att nu, när kommunismen i Östeuropa faller, anser vpk att det finns större skäl än tidigare att lägga ner det här projektet. Tror Gudrun Schyman att Sveriges riksdag har fattat det här beslutet för att på något sätt bekämpa kommunismen när det gäller flygplan i Östeuropa? Det tycker jag är någonting som vpk skall fundera på. Man bör då och då titta i backspegeln. Gudrun Schyman sade ju att hon var påläst, och hon åberopade beslutet 1982. Vad har då vpk stått för? Vpk har under ett tiotal år tidigare — jag kan inte svara för de senaste åren, då jag inte följt med frågan — stått för att man inte skulle lägga ner ett enda arméregemente. Vi skulle i dag ha haft en oerhörd kostnad för armén om man hade gått på vpk:s linje. Däremot skulle man lägga ner alla flygförband. Men kom ihåg att vpk i alla tider krävt en enorm utbyggnad av Sk 60-systemet! Och var skall ni göra denna utbyggnad om inte på Saab eller någon annan flygplansfabrik i Sverige? Eller har ni nu lämnat er åsikt, så att ni inte ens vill ha Sk 60? Jag tror faktiskt att vpk skall titta ett tag i sina hävder.

Herr talman! Jag får ta tillfället i akt igen och försöka få fram ett motiv till att Gudrun Schyman inte vill att vi skall ha ett starkt luftförsvar som skydd för vårt territorium och som skydd för vår neutralitet. Vad kan det finnas för intressen hos Gudrun Schyman som säger att vi inte skall ha ett luftförsvar som aktivt kan medverka till vår territoriella integritet? Det skulle vara intressant att få veta det — nu eller vid ett senare tillfälle. Varje svenskt flygplansprojekt har vpk motsatt sig, såvitt jag kan erinra mig — både när de kommunistiska partierna i Östeuropa hade ett stort inflytande och nu, när de inte har något stort inflytande. Det skulle alltså vara intressant att få veta varför Gudrun Schyman vill äventyra den svenska säkerhetspolitiken och försvarspolitiken. Hon säger att JAS är ett havererat projekt och att det innebär alla möjliga misslyckanden. JAS-projektet drivs vidare. Det har, som alla vet, inträffat en mycket olycklig händelse. Men arbetet med projektet går alltså vidare. Vpk har röstat emot och har haft rikliga tillfällen att här i kammaren ge sin mening till känna. Men vi skall också komma ihåg, Gudrun Schyman — och det har litet grand med ödmjukhet att göra — att det är fyra partier som har ställt sig bakom JAS-projektet. Jag har skäl att endast notera och respektera Gudrun Schymans uppfattning i denna fråga. Men jag förväntar mig också att man kan visa respekt för att det finns en annan uppfattning i denna kammare, och bakom denna uppfattning står en mycket stor majoritet. Jag börjar nu förstå varför Paul Ciszuk skrev att han ville avgå ur försvarskommittén. Dagarna före detta lämnade jag en orientering till samtliga partier som ingick i försvarskommittén om att JAS-projektet skulle behandlas vidare i kommittén. Efter dagens inlägg av Paul Ciszuk förstår jag varför han lämnade kommittén. Han ville inte stanna där och delta i den fortsatta behandlingen av bl.a. det svenska luftförsvaret. Det är en mycket intressant

Herr talman! Det är svårt att på så kort tid debattera med två personer samtidigt. Men eftersom jag ställt interpellationen till försvarsministern skall jag försöka koncentrera mig till de frågor som berör honom. Varför vill inte vpk ha ett starkt försvar, undrade försvarsministern. Men det är precis det vi vill. Vi i vpk menar att det försvar som Sverige i dag har inte svarar mot de reella säkerhetspolitiska hot som finns i vårt närområde. Vi menar att de ekologiska frågorna, de globala överlevnadsfrågorna, i dag är av sådan vikt att vi måste koncentrera oss på dem. Vi menar också att det står klart för allt fler människor att det, med de moderna vapnens utveckling, är omöjligt att föra militära krig på Sveriges territorier. Den mark som vi skall försvara kommer att ödeläggas. Om vi skulle använda oss av de vapenarsenaler som i dag finns, skulle det vara omöjligt att över huvud taget föra ett mänskligt liv där under överskådlig tid. Det är vår absoluta insikt, och utifrån denna anser vi att det enda som vi i Sverige kan göra, både för att skydda vårt eget territorium och för att medverka till en avspänningsoch nedrustningsprocess internationellt, är att så fort som möjligt få bort de rent militära hoten. Och det gör vi bäst genom att satsa på en aktiv nedrustningspolitik som även innebär en nedrustning av det militära försvaret. Detta görs ju i alla andra länder i Europa. Till och med USA talar om minskningar av sina militärbudgetar. Detta måste ske även i Sverige. Vii Sverige skulle, just i kraft av vår neutralitetspolitik, kunna vara föregångare i detta avseende. Därför menar jag att det som sägs om att jag inte anser att vi skall ha ett skydd för vår neutralitet är helt fel. Vi skall ha ett skydd för vår neutralitet, men den kan vi inte skydda med militära medel. Vi har ett beroende inom alla andra samhällssektorer i vår industri, och där JAS-exemplet dessutom, Gunnar Björk, är ett mycket bra exempel på en icke-svensk produkt. Detta har jag fört en debatt om med försvarsministern tidigare. Då framgick det att det är mycket få delar av detta s.k. svenska flygplan som faktiskt är svenska. Jag tycker inte att vi skall äventyra någon utveckling, försvarsministern, och absolut inte den utveckling av demokrati och avspänning som pågår. Det är just därför som vi i Sverige måste omvärdera vår syn på säkerhetspolitiken. Det görs i alla andra länder, och det måste även vi i Sverige göra. Även om fyra partier står bakom denna vansinniga satsning, tar jag mig friheten att kräva att vi, utifrån det förändrade internationella politiska läget med nedrustning och avspänning, får en öppen och ärlig redovisning av vad det är som gäller i dag. På vilka grunder kan vi i dag hävda att det är rimligt att ösa ut miljarder på detta faktiskt havererade projekt? Det är dessutom anmärkningsvärt att få höra att det har varit vissa misslyckanden när det gäller projektet när det handlar om att vi redan har kastat ut 10 miljarder på ett flygplan som inte ens har flugit. Då kan man verkligen tala om att köpa grisen i säcken. Detta tycker jag skulle mana till viss eftertänksamhet.

Herr talman! Låt mig avsluta med några faktaupplysningar till ledamoten Gudrun Schyman. JAS-flygplanet har faktiskt flugit vid flera tillfällen, och det trodde jag att de allra flesta var förtrogna med. Vid en av dessa flygningar gick det mycket illa. Men Gudrun Schyman skall inte stå här i kammaren och påstå att detta flygplan inte har varit i luften, det är fel. Den andra faktaupplysningen är att vpk har krävt isolerad svensk nedrustning. Detta har denna kammare icke ställt sig bakom, och jag hoppas att så inte heller kommer att bli fallet. Fortfarande är det alltså en majoritet i denna kammare som står bakom projektet och den svenska säkerhetspolitiken. Vpk står vid sidan om.

Herr talman! Annika Åhnberg har frågat jordbruksministern vad regeringen tänker göra för att främja forskning och kunskapsuppbyggnad rörande kassava i de länder där det föreligger ett stort behov av detta. Interpellationen har överlämnats till mig för besvarande. Kassava är en rotfrukt som i huvudsak växer i de låglänta tropikerna. I Afrika ökade kassavaodlingen i början av 1900-talet, bl.a. för att den är mycket motståndskraftig. Sverige stöder forskning kring kassava genom styrelsen för u-landsforskning . SAREC i sin tur kanaliserar de svenska bidragen till i första hand några forskningsinstitut under den konsultativa gruppen för internationell jordbruksforskning . Det är främst det internationella institutet för forskning om tropiskt jordbruk i Nigeria, det internationella centret för forskning om tropiskt jordbruk i Colombia och den internationella genbanken i Rom som ägnar sig åt forskning om kassava. Det sammanlagda stödet från SAREC till dessa tre institut uppgår under år 1990 till 6,7 milj.kr. Stöd till svensk forskning kring sambanden mellan kassavadiet och cyanidförgiftning har utgått till läkaren Hans Rosling under åren 1983-1985 och därefter sedan år 1987. Stödet avser ett projekt i Zaire som syftar till att kartlägga matvanor hos personer som drabbas av kassavaförgiftning. SAREC:s bidrag uppgår nu till sammanlagt 904 000 kr. Av min redovisning framgår det att vi inom det svenska biståndet har uppmärksammat kassava som en viktig livsmedelsgröda liksom frågor om hur risker för förgiftning skall kunna undvikas. Liksom Annika Åhnberg beskrev i interpellationen är kassava ett av jordens viktigaste baslivsmedel för många fattiga befolkningsgrupper i Afrika, Indien och Sydamerika. Detta gör att det är angeläget att komma till rätta med de problem som förtäring av kassava i vissa fall kan medföra. Jag vill avslutningsvis peka på att med en riktig hantering kan cyaniden i kassava minskas till en för förtäring ofarlig nivå. Metoder för detta är oftast kända på lokal nivå. Förgiftningsproblemen är i huvudsak en fråga av social och kulturell karaktär som rör beredning av råvaran. Det är därför av grundläggande betydelse att kunskap och information kring beredningstekniken förankras lokalt i de fall man inte behärskar hanteringen. Uppbyggnad av u-ländernas egen kapacitet för forskning är på detta, liksom på många andra områden, av central betydelse. Det är också skälet till att SAREC har som sin huvuduppgift att stärka u-ländernas kapacitet för forskning.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret på min interpellation. Det kan ju tyckas att frågor och forskning kring kassava är en något udda sak att diskutera i den svenska riksdagen. Men jag tror att den synpunkten i så fall möjligen kan bero på att man drabbas av en viss perspektivförskjutning när det gäller världens problem och ibland inte tänker på att sådant som inte berör oss i Sverige faktiskt kan vara oerhört viktigt för en mycket stor del av världens befolkning. Kassava är alltså ett baslivsmedel i stora delar av världen. Det kommer ursprungligen från Sydamerika men finns nu i både Asien och i många afrikanska länder och utgör en mycket viktig del av basfödan där. Den är kaloririk, härdig och man kan odla den på områden som t.ex. har drabbats av torka och inte längre kan bära så många andra grödor. Den ger stora skördar. Tyvärr är kassavan giftig, den innehåller cyanid. Det är så att olika sorter innehåller olika mycket cyanid. Tyvärr är de sorter av kassava som ger de största skördarna de som är mest giftiga. Det är en av anledningarna till de växande problemen med kassavaförgiftningar. Kassavaförgiftningen ger upphov till förlamning. Länge trodde man i en del afrikanska länder att det rörde sig om polioepidemier eller liknande. Så småningom insåg man, bl.a. tack vare den svenska forskning som biståndsministern här hänvisar till, att det fanns ett samband mellan kassavaintag och förlamningssjukdom. Problemet är alltså att man i de områden som har drabbats av torka har gått över till att odla kassava, som ger stora skördar, även om man saknar sådan odlingstradition som gör att man vet hur man skall hantera kassavan. Biståndsministern säger att det ofta finns en lokal kunskap om hur man skall odla kassava. Det är en sanning med modifikation. Man saknar traditionen i de områden där man har gått över från en traditionell sorts kassava till en ny sort. Det kan också vara så att man har det omvända problemet, t.ex. i Brasilien. Där odlar man kassava i Amazonas, och där har indianerna den traditionella kunskapen. Men här har man inte flyttat grödor, utan man har flyttat människor. Under många år satsades det hårt på att exploatera Amazonas. Fattiga människor från andra delar av Brasilien fick en liten jordlott där och började odlade kassava. Men de saknar traditionen och kunskapen om hur man skall hantera kassavan. Så har de fått problem med cyanidförgiftning. Nu redovisar biståndsministern flera olika projekt, både pågående och avslutade, där Sverige har bidragit med insatser. Det framgår tyvärr inte riktigt av svaret vilken typ av forskning det rör sig om. Det framgår inte heller egentligen hur stora satsningarna är — åtminstone fick inte jag klart mig om hela det belopp som biståndsministern säger, 6,7 miljoner till olika institutioner, avser forskning kring kassava eller om det är de totala resurser som vi ger till olika institutioner. I så fall är det förmodlingen så att just projekt om kassava är en mycket begränsad del. Där skulle jag gärna vilja ha ett förtydligande. Den forskning som nu är avslutad och som biståndsministern nämnde handlar alltså om att kartlägga att det finns ett samband mellan kassava och förlamning. Men sedan behövs också en fortsättning. Man behöver arbeta vidare med att bygga upp lokal kunskap om olika beredningsmetoder. Man behöver också forskning om beredningsmetoderna. Det handlar alltså i stort om att man låter kassavan torka en viss tid innan man äter den, eller rostar den. Frågan är om man kan utveckla metoderna och anpassa kassavan till situationer där människorna inte har råd att i flera månader vänta på att kassavan har torkat färdigt, då bristen på livsmedel är stor och kassavan är det enda de har och de måste använda den ganska snart. Det handlar också om växtförädling. Där är Sverige ganska avancerat. Vi skulle kunna arbeta på att ta fram kassavasorter som ger stora skördar, är härdiga men inte har den höga cyanidhalten. Naturligtvis handlar det också om forskning och arbete om varför jordarna försämras och varför det blir katastrofer. Det bästa vore om man kunde undvika dessa problem. Biståndsministern säger vidare i sitt svar att det handlar om att bygga upp u-ländernas egen kompetens på området och att pengarna går just till det. Det ligger naturligtvis mycket i det. Det är den gamla kända pedagogiken att vi skall lära dem hur de skall göra. Men jag tror inte att det bara handlar om sådant. Ytterst handlar det också om att sätta vetenskapen i mänsklighetens tjänst, och då inte bara den lilla skärv som går via vårt bistånd utan över huvud taget, för solidaritet, som är ett utnött ord vid det här laget, betyder faktiskt gemensamt ansvar. Då måste det också betyda att vi kan använda en del av våra förhållandevis stora forskningsresurser i övrigt utanför bistånd till att forska och arbeta med sådana produkter som är viktiga för jordens gemensamma överlevnad. Medan fattiga bönder och jordbrukare i tredje världens länder, som ju står för större delen av jordbruksproduktionen, efterfrågar den här typen av forskning om grödor som är resistenta mot skadedjur och som ger stora skördar, satsar vi i den rika världen våra forskningsresurser när det gäller livsmedel på att slå ut deras jordbruk, att ersätta t.ex. naturlig vaniljproduktion med genmanipulerad sådan i laboratorier. Därför tror jag att det skulle vara angeläget att satsa ytterligare resurser på att bygga upp den här typen av forskning och utvecklingsarbete utöver det som biståndsminister här har redovisat.
Herr talman! Jag håller fullständigt med Annika Åhnberg om att det här inte är en udda fråga. Det är en mycket stor fråga för många fattiga människor i världen. Jag välkomnar att en sådan fråga tas upp också i det svenska parlamentet. Frågan är vad vi har för möjligheter att göra insatser. Jo, någon stor spridd kunskap om kassava finns inte i Sverige och inte heller i det svenska forskningssamhället, med något undantag. Därför försöker vi stödja dem som har och bygger upp sådant kunnande. För övrigt finns den internationella forskningen och de speciella organ som byggts upp för att hjälpa uländerna med forskning. Det är där vi går in med stöd. Det är ganska omfattande stöd. Sverige är alltså i det sammanhanget en stor biståndsgivare. De siffror som jag redovisade, 6,7 milj.kr., är det totala beloppet för stödet till de olika organen. En gröda som kassava spelar naturligtvis en stor roll i forskningsarbetet, eftersom den de facto har så stor betydelse för människorna i de länder som man skall betjäna med denna forskning. Jag tror att det är väsentligt att man i arbetet med en sådan basgröda, som dock i sin användning — om man använder den fel — innebär problem, har en forskning och ett utvecklingsarbete så nära områdena som möjligt, så nära användarna som möjligt. Det är därför som vi tror att det viktigaste är att utveckla forskning i u-länderna snarare än en forskning i Sverige. Jag håller med om att den forskning som vi har för växtförädling kanske kan ställas till förfogande här. Men det viktigaste är alltså att vi bygger upp forskningskapaciteten på ort och ställe snarare än att vi tror att vi här kan lösa problemen, långt ifrån där svårigheterna finns.
Herr talman! Det gläder mig att biståndsministern delar min uppfattning att det här är en fråga som faktiskt också är viktig att ta upp i det svenska parlamentet. Vi är fullständigt överens om det faktum att det är i dessa länder som forskning skall byggas upp. Jag hoppas att mitt anförande inte gav anledning till missförstånd på den punkten. Jag menade, att det inte bara är fråga om bistånd, det är fråga om vårt gemensamma intresse av forskning. I vårt gemensamma ansvar för världens framtid borde det här vara en angelägen uppgift inte bara inom ramen för det vi anslår för bistånd utan när det gäller forskning och utveckling över huvud taget och arbetet beträffande jordens resurser och den framtida utvecklingen av livsmedel. Jag är glad att biståndsministern tycker att frågan om kassava är viktig. Jag hoppas att det kommer att leda till att man från regeringens sida fortsätter att uppmärksamma detta viktiga forskningsområde och att det kanske får ännu större utrymme i det fortsatta forskningsoch utbildningsarbetet.

Herr talman! Fru statsråd, jag tackar för denna information. Det är sannerligen betydelsefullt för oss att ha den tillgänglig, och den gör det möjligt för oss att föra den aktiva debatt i detta väsentliga ämne som riksdagen naturligtvis fortlöpande måste föra. Kommentarerna från min sida kommer nu att bli mycket övergripande, eftersom jag blott har hunnit läsa det här materialet under några minuter före statsrådets presentation. Den första kommentar som jag tycker att man måste ta upp och där man måste begära ett förtydligande av statsrådet är den kommentar som Jacques Delors bestod vårt gemensamma arbete med under sitt årligen återkommande föredrag inför Europaparlamentet. Det finns flera uttryck här i texten för en syn som är den typiska EFTA-synen, nämligen att beslutsprocessen skall vila på ett medinflytande från EFTA:s sida. I går gjorde Jacques Delors helt klart att det inte är fråga om detta. Han sade att det var fråga om att vi möjligen skall få tala om vad vi tycker och tänker, och sedan skall EG ta hänsyn till det så långt som möjligt. Jag undrar om statsrådet har några ytterligare kommentarer att göra med anledning av den här formuleringen från Jacques Delors sida, som väl inte är helt ny. Jag skulle även vilja begära en kommentar till det tidsprogram som nu kommer till uttryck. Statsrådet har presenterat det svenska ordförandeskapets syn så, att man bör vara klar med utformningen av ett ramverk för avtalet under första halvåret. Statsministern sade däremot att vi i samband med EFTA-jubileet i Göteborg den 13 juni borde vara i tillfälle att fira ett avtal med pompa och ståt. Jag undrar vem som representerar regeringen. Är det statsrådet Gradin med sin mycket försiktiga, om än ambitiösa, hållning eller är det statsministern som talar å regeringens vägnar? Det vore värdefullt att få en kommentar till det.

Herr talman! Först vill jag komma med ett par berömmande ord och sedan med tre frågor. Det är en mycket bra ambition som redovisas här när det gäller Sveriges och EFTA:s relationer med EG. Jag noterar särskilt att statsrådet har lagt sig vinn om att relatera detta tillbaka till riksdagens beslut. Dessutom tycker jag att det är bra — även om Nic Grönvall möjligen satte det något i fråga — att vi har fått en tidtabell. Jag tycker att det ger styrsel åt fortsättningen. Jag hoppas att den är så klar som jag till att börja med har uppfattat den. Min första fråga gäller de undantag som kan bli aktuella från de fyra friheterna. Jag tycker att det är angeläget att Sverige inte viftar med för många krav. Jag skulle vilja ha statsrådets kommentar på den punkten. Det handlar ju om vår trovärdighet som partner i integrationsarbetet. Den andra frågan rör miljön. Jag noterar att i det referat som utrikeshandelsministern gör av ministeröverläggningen den 19 december finns ingenting om miljöfrågorna. Vad har regeringen för åsikt om EG:s miljöorgan? Vore det inte på tiden att Sverige sökte medlemskap där? Den tredje frågan, som kanske är den svåraste och den mest centrala, gäller beslutsprocessen. I statsrådets redovisning sägs att en förutsättning för en lösning är att vi får medinflytande i beslutsprocessen, dvs. att förutsättningen för att vi skall kunna hitta en beslutsprocedur som vi kan acceptera är att vi får medinflytande. Vad händer om vi inte får det? Står och faller hela avtalet på denna punkt? Jag tycker att det är en bra ambition, men jag ifrågasätter om man kan få igenom det som en förutsättning för avtalet.

Herr talman! Med risk för att framstå som litet tjatig tänker jag ta upp samma frågeställningar, men som bekant ur en annan synvinkel. Jag har också tagit del av Delors mycket bestämda uttalande om att det inte är tal om något medinflytande. Den slutsats jag drar av detta är att det är bra att det blir så klart uttalat. Vi har hävdat att det är ohållbart att så ivrigt kämpa för den här harmoniseringen under förutsättning att vi får medinflytande. Antingen får det bli ett medlemskap eller också får vi lämna det enträgna EG-spåret. Nu verkar det som om den här frågan blir klar. Jag undrar naturligtvis vilka slutsatser utrikeshandelsministern drar av det mycket bestämda uttalandet. När det står klart att vi inte kommer att få något medinflytande i beslutsfattandet, måste vi då inte ändra vår politik när det gäller förhållandet till EG och de marknaderna? När det gäller tidtabellen har jag förstått att en av anledningarna till att den inte kommer att hålla är att man inom EG är fullt upptagen med att bygga upp samarbetsstrukturen med de östeuropeiska länderna. Man prioriterar det i detta läge. Den svenska regeringen kanske också skulle prioritera det i det här läget. Jag undrar om man har övervägt att dämpa takten litet när man nu har fått klart för sig att EG inte är så intresserat av Sverige just nu. Vi skulle anstränga oss litet mera när det gäller relationerna till de östeuropeiska länderna. Vi borde kanske ta egna initiativ och via EFTA bygga upp egna relationer och inte bara hålla oss till EG-frågan. Jag är också intresserad av de här undantagen, som jag tror att det var Ingemar Eliasson som tog upp.

Herr talman! Jag vill sälla mig till dem som har uttryckt att det är positivt att utrikeshandelsministern inför riksdagen redovisar läget i EFTA-EG-frågan. Jag har alltid upplevt en öppenhet från Anita Gradins sida. Jag har dock några frågor. I Anita Gradins redovisning framhålls att man i regeringskansliet nu genomför en analys av vad som bör finnas med i ett gemensamt regelverk. Det rör sig om en av 90-talets största frågor, EFTA EG-frågan. Det är självfallet intressant för riksdagen att få veta vad regeringen kommer fram till. Jag har följande fråga till Anita Gradin. Hur avser regeringen att inför riksdagen redovisa slutsatserna sedan man gått igenom regelverket? Eftersom detta är en fråga som är av mycket vital betydelse för vårt land, tror jag att det är viktigt att man har en stor öppenhet i detta avseende. Jag tror att det är viktigt att få veta vilka konsekvenser olika regelverk kan få för Sverige, svensk industri, forskning, utveckling, transporter, kommunikationer osv. — ja, egentligen alla samhällsfrågor. Vi har från centerns ledamöter i EFTA-delegationen framfört förslag om att man exempelvis skulle engagera utskotten mera. Jag vet att Anita Gradin tidigare också har talat om den frågan. Det är också viktigt att riksdagen får möjlighet att ge synpunkter på de slutsatser som regeringen kommer fram till när den har gått igenom regelverket. Vi har för vår del efterlyst en ny s.k. grönbok. Tidigare har vi fått redovisat kartläggningsarbetet och hur arbetet framskrider. Nu är det viktigt att veta: Var går smärtgränsen och vad har vi med oss i bagaget i de fortsatta förhandlingarna?

Herr talman! Även vi från miljöpartiets sida tackar för den lämnade redovisningen. Vi har efterlyst regelbundna sådana redovisningar, och detta är en. En av de saker som statsrådet tog upp var hur man skulle se på de regler som redan finns i EG:s portfölj så att säga, det som redan har överenskommits. Jag uppfattade statsrådet så, att man inte skulle gå med på några regler som, om de antogs, skulle innebära att vi fick sämre miljöskydd och arbetsmiljö. I sådana fall skulle man begära undantag. Däremot nämnde statsrådet ingenting om ökade hälsorisker. Jag förmodar att även det ingår. Herr talman! Här i kammaren brukar många partier — eller i alla fall några partier — framhålla att EG ligger före oss här i Sverige i vissa av dessa frågor. Jag hoppas att det är så enkelt att vi i Sverige i sådana fall höjer nivån. Det är framför allt viktigt att Sverige inte sänker nivån så att människors och djurs liv och hälsa och arters fortbestånd hotas mer än de gör i Sverige redan i dag. Vi känner oro för vilken roll Sveriges riksdag kommer att få om harmoniseringsprocessen får gå som regeringen vill. En föraning har vi fått när beslutet fattades om att vi i fortsättningen skall acceptera att utländska lagar överförs till att bli svenska utan översättning. Ett större prov kommer att ges när det plötsligt skall beslutas om de här tusen ärendena. Jag vill också instämma i Gudrun Schymans fråga: Hur går det egentligen med Sveriges öppenhet mot Östeuropa i EFTA-sammanhang?

Herr talman! Jag tackar inte herr talmannen för generositeten med tiden men följer reglerna. Nu har jag alltså en minut på mig att något litet kommentera vad som har sagts, och då väljer jag att kommentera en fråga. Vi moderater ser ju detta EES-steg som ett första steg mot det mål som vårt partiprogram lägger fast, nämligen ett medlemskap i EG. Jag skulle till regeringen vilja ge rekommendationen att hålla det målet framför sig, för det måste vara i hela svenska folkets intresse att vi kan uppnå det likaberättigande som medlemskap innebär. Det skulle betyda att man kunde begränsa listan över ämnen för EES-förhandlingarna till de centrala. I statsrådets information finns ju ett utdrag ur deklarationen från den 19 december, upptagande en imponerande lista över ämnen. Det skulle förbrukas oerhört mycket tid och ansträngning om alla dessa frågor skulle få sin lösning i EES förhandlingen. Tag då gärna fasta på den formulering som statsrådet använde om konturerna! Arbeta på konturerna, arbeta på de centrala frågorna — och med målsättningen att det verket skall tjäna som en plattform för ett blivande medlemskap! Då tror jag att vi kan lyckas.
Herr talman! Det gemensamma beslutsfattandet är naturligtvis i högsta grad en förhandlingsfråga. Jag tycker att det finns skäl att komma ihåg att när Delors och andra uttalar sig, är det också ett led i en pågående förhandling. Vi får inte ta hans ord — och inte heller någon annans ord från EG sidan — som ett slutgiltigt besked, utan som ett förhandlingsbud. När det gäller det lilla EFTA, mot det stora EG, har jag lust att referera till Skriften och säga: Förfäras ej du lilla hop! Vi skall stå på oss i den här diskussionen. Men det som gjorde mig nyfiken var ordvalet här, att en förutsättning för en lösning i fråga om beslutsproceduren är att vi får ett reellt medinflytande. Det är EFTA:s krav att vi får detta, och vi skall streta i den riktningen så långt möjligt och komma med konstruktiva uppslag om vad som kan förstås med reellt inflytande. Men med förutsättning menar man ju att man kanske sedan ställer allt på sin spets och rusar ifrån hela paketet därför att man inte får exakt som man vill. Därför tyckte jag att det kanske var ett mindre väl valt ord i sammanhanget.

Herr talman! Vi noterade med intresse att Frankrikes president Mitterand höll ett nyårstal där han sade att det numera inte räckte med EFTA och EG utan att man nu måste tänka på hela Europa. Pressen har nog tolkat EG:s agerande och andra signaler på annat sätt än Anita Gradin: EG har så att säga givit prioritet åt Östeuropafrågorna, vilket innebär minskad prioritet åt EFTA. Jag tycker att det är riktigt handlat. En fråga när det gäller EG:s miljöorgan är var det skall ligga. En annan fråga som jag tycker att man skall ställa sig är: Vad skall man där göra som EEC inte redan gör för alla Europas länder? Det vore kanske enklast att lägga det i samma hus, så slapp man dubbelarbeta. När det gäller de huvudpunkter man skall tala om skulle jag för min del vilja rekommendera att man lägger stor vikt vid det som kallas angränsande fält — miljö, utbildning, arbetsvillkor, social välfärd, konsumentskydd, program för små och medelstora företag — och likaså utjämning av de ekonomiska och sociala skillnaderna mellan olika regioner. Det talas också om att parternas beslutsautonomi skall respekteras. Jag hoppas att man även skall behålla en beslutsautonomi här i Sverige för vår del.
Herr talman! Jag vill ta upp två saker. Först återkommer jag till inflytandefrågan, som ju är central och utgör grunden för de förhandlingar som pågår. Jag hoppas att den här paketlösningen, som Anita Gradin talade om, så småningom kommer att utkristallisera sig, inte bara kommer att diskuteras i EFTA-delegationen och utrikesnämnden — framför allt inte bara i utrikesnämnden, där representationen ju inte är fullt demokratisk. Jag hoppas att det är en paketlösning som vi kommer att få ta ställning till i den här församlingen och att regeringen i det avseendet kommer att spela med fullständigt öppna kort, så att vi vet vad vi köpslår om. Den utfästelsen skulle jag mycket gärna vilja ha av Anita Gradin. Sedan gäller det talet om att EG-samarbetet påskyndar vårt utvecklingssamarbete med Östeuropa. Jag ställer mig mycket tveksam till den formuleringen och skulle vilja ha ett förtydligande: På vilket sätt? Såvitt jag förstår handlar det hittills bara om att vi vill ansluta oss till EG:s förslag om en bank beträffande utvecklingssamarbete med Östeuropa, som emellertid föreskriver att länderna först skall ha haft fria val och ha anslutit sig till det kapitalistiska systemet med privatiseringar och fullständig marknadsekonomi. De villkoren kan ju ännu inte alla östeuropeiska länder uppfylla. Men trots det behövs redan i dag ett stort ekonomiskt samarbete.
Herr talman! Sveriges relationer till EG är en av 90-talets viktigaste frågor. Därför är det viktigt att vi har en kontinuerlig dialog mellan regeringen och riksdagen. Jag vill föreslå följande ordning: Förutom redovisningen till EFTA-delegationen, som jag vill påstå är fyllig och bra, skall också utskotten engageras. Och när regeringen är klar med sin genomgång av regelverket skall den för riksdagen, i en bok motsvarande den s.k. grönboken, redovisa vilka ståndpunkter regeringen intar och vilket regelverk man kommer att arbeta för i de fortsatta förhandlingarna. Ingemar Eliasson gick ju till Skriften för att hitta ett citat. Jag går till riksdagens kalender, där det också finns små ord. För vecka 4 står det: ”Vad vore livet om man inte kunde hoppas?” Jag hoppas, fru statsråd, att regeringen följer denna min önskan.

Herr talman! Jag tackar utrikesministern för svaret. Vi har ju i dagens tidningar kunnat läsa att Nationella räddningsfronten tydligen alltmera närmar sig det stadium, då man klarar sig själv. Man blir en politisk kraft och kan vid valen själv framträda som ett politiskt alternativ. Den här utvecklingen gör naturligtvis att själva övergångsfasen blir allt känsligare. Vi kan se ett exempel på detta när det gäller DDR:s utveckling i dag. I utrikesministerns svar står det att utrikesministern har ”det bestämda intrycket att Nationella räddningsfronten har för avsikt att leda Rumänien fram till fria val”. För de Övriga partierna är naturligtvis övergångsprocessen oerhört viktig. Får partierna möjlighet att framträda fritt, får de tillgång till massmedia och får de vara med att utarbeta den nya vallagen? Egentligen skulle man önska någon form av rundabordsfas också i Rumänien, så att de politiska partierna känner en större övertygelse om att det kommer att gå korrekt till, så att det blir verkligt fria val. Vi som ännu inte har haft tillfälle att vara i Rumänien har juisvensk TV kunnat höra en så framstående personlighet som Doina Corea säga att hon känner stor oro och undran över vad Nationella räddningsfronten verkligen står för. Detta betyder naturligtvis att det är mycket viktigt för Sverige att delta i opinionsbildningen och klart ge sitt stöd till demokratiseringsprocessen.

Herr talman! Det finns ju en oro bland rumäner i vårt eget land, och jag tror att det finns en strävan att på olika sätt försöka stödja demokratiseringsprocessen i Rumänien. Oron finns ju, som jag nämnde tidigare, i Rumänien. Därför skulle jag vilja understryka hur viktigt det är att vi från svensk sida — och naturligtvis från regeringens sida — fortsätter att framhålla att vad vi önskar och vill stödja med hjälpen till Rumänien är just en fullvärdig demokratisk utveckling.

Herr talman! Jag förmodar att det här måste var en ganska pinsam historia för utrikesministern. Jag lyssnade på det föregående replikskiftet, där det talades om hur viktigt det är med utvecklingen av demokratin. I denna fråga har en enig riksdag faktiskt gjort en beställning hos regeringen att det skall avsättas pengar i årets budget till uppbyggandet av en kunskapsbank för omställningsfrågor, dvs. omställning från krigsindustri till civil industri. Någon angelägnare uppgift kan man knappast tänka sig i dagens situation. Då väljer departementet att strunta i riksdagens beställning. Det fanns i denna fråga motioner från samtliga partier utom moderaterna. Ett enigt utskott ställde sig bakom motionskravet, och en enig riksdag fattade beslut i enlighet med kraven. Denna fråga skulle prioriteras. Det handlar om 1,4 milj.kr. Hur mycket är det egentligen, om man ser beloppet i förhållande till det säkerhetspolitiska anslaget i dess helhet; vi har en militärbudget på 33 miljarder? I svaret säger utrikesministern att man i nedrustningsammanhang valt att prioritera de pågående Genétveförhandlingarna om en konvention mot kemiska vapen. Detta ställs mot förslaget att bygga upp denna kunskapsbank, som skulle kosta dessa futtiga 1,4 milj.kr. Det måste vara pinsamt att försvara både detta ekonomiska resonemang och framför allt handhavandet av demokratin i denna fråga. Jag kan inte riktigt förstå meningen med att vi sitter i fackutskott och kommer fram till gemensamma beslut, som sedan en enig riksdag ställer sig bakom, om regeringen struntar i att effektuera beställningarna. Då tycker jag inte att det är mycket bevänt med demokratin. Dessutom kan jag inte heller förstå varför man begraver det arbetet som påbörjades redan före den utredning som utrikesministern hänvisar till, dvs. ett gediget arbete som utfördes av Inga Thorsson. Detta har begravts i byrålådorna på utrikesdepartementet i stället för att komma hela världen till godo, inte minst Sverige, som har all anledning att sätta fart på omställningen av sin vapenindustri. Frågan om demokratin är viktig, och den vill jag ha belyst.

Herr talman! Jag kan garantera att om vpk skulle komma i regeringsställning, skulle vi verka som ett demokratiskt parti. Vi skulle följa grundlagsbe stämmelsen att all makt utgår från folket. Såvitt jag kan förstå är det i denna församling vi fattar besluten. Jag kan inte förstå varför den nuvarande regeringen inte kan verka på samma demokratiska grunder som samtliga partier, även det socialdemokratiska partiet, säger sig vilja verka på. Jag ser detta helt enkelt som ett utslag av maktfullkomlighet. Om utrikesministern inte vill instämma i det, vill jag ha en förklaring på varför man gjort på detta sätt.

Herr talman! Det här blir en form av moment 22 och cirkelresonemang. Jag anser att det brister i respekt för de demokratiska principerna när man inte effektuerar vad en enig riksdag har beställt. Det kan inte vara så att budgeten för hela det säkerhetspolitiska området står och faller med 1,4 milj.kr. Vi har en försvarsbudget på 33 miljarder. Ta pengarna där! Vi skulle behöva dessa åtgärder för vår egen vapenindustri för att vara ute i god tid och visa hur det skall gå till i praktiken, så att vi t.ex. slipper arbetslöshet, något som ju regeringen brukar hota med i andra sammanhang.

Herr talman! Jag har naturligtvis skrivit en motion i denna fråga igen, och den kommer alltså på nytt upp i utskottet. Jag hoppas att ett enigt utskott åter skall ställa sig bakom detta krav och att en enig riksdag fattar samma beslut igen. Men skall jag då nästa år stå här igen och höra utrikesministern konstatera att regeringen gjort andra prioriteringar?

Herr talman! Karl-Erik Persson har frågat mig om jag delar Klas Eklunds uppfattning när det gäller att föra de svaga gruppernas talan. Låt mig säga att det inte ingår i mina plikter som statsråd att inför riksdagen redovisa mina åsikter om vad politiskt anställda i finansdepartementet säger när de framträder som enskilda debattörer i ett seminarium. Jag har ändå frågat Klas Eklund om vad han sade. Han sade att han varnade för den von-oben-attityd som delar upp människor i ”vi” och ”dom” och som hävdar att — vilka det nu är — skall hjälpa ”de svaga”. Enligt Klas Eklunds uppfattning är det ett elitistiskt resonemang, som befinner sig långt från det som han menar bör vara arbetarrörelsens ståndpunkt, nämligen att ”arbetarklassens befrielse skall vara dess eget verk” — ett citat som hämtats från en viss Karl Marx, om han är bekant. Så långt Klas Eklund. Varför Karl-Erik Persson inte kunde ha klarat ut det här direkt med Eklund begriper jag inte. Vill Karl-Erik Persson fortsätta debatten, föreslår jag att han gör det med Klas Eklund; han brukar kunna svara för sig.
Herr talman! Jag får tacka finansministern för svaret. Det intressanta är om finansministern delar Klas Eklunds uppfattning, och det var det jag ställde frågan om. Det som finansministern sade om kontakter med Klas Eklund är ju också intressant. Klas Eklund verkar vara en påläst man. Jag fick nämligen också ett citat av en annan känd person, Mao Zedong: ”Utan undersökning inte rätt att tala.” Intressant i sammanhanget är att Klas Eklund varit ute i landet och försvarat 90-talsprogrammet och då använt det citat från Karl Marx, som även finansministern återgav, nämligen att arbetarklassen skall frigöra sig själv. Arbetarklassens möjligheter till påverkan tycker jag skulle vara någonting intressant. Arbetarklassen bör naturligtvis ha de största möjligheterna när det sitter en arbetarregering, som skall företräda de sämst ställda grupperna i samhället. Om arbetarklassen inte har möjlighet att påverka en arbetarregering, hur skall den då kunna göra sin röst hörd för de svaga grupperna i samhället? Jag anser inte att vi skall säga ”vi” och ”dom”. Men tillsammans skulle man kunna lösa många problem, som arbetarklassen och de sämst ställda i dag står inför på olika sätt. Med dessa utgångspunkter anser jag att Klas Eklund använt citat och uppträtt på ett sätt som jag tycker skulle vara litet besvärande för finansministern. Hans sätt att citera Karl Marx kan, såvitt jag förstår, inte leda fram till någon förbättring för arbetarklassen eller dess frigörelse. Är det den socialdemokratiska regeringen arbetarklassen skall frigöra sig ifrån? Det skulle det vara intressant att få finansministerns kommentar till detta.
Herr talman! Jag tycker att Karl-Erik Persson gick litet på tomgång på slutet. Det är väl alldeles uppenbart var svensk arbetarrörelse står i förhållande till det vi kallar arbetarklassen. Våra mandat har vi fått av våra väljare. Det är istort sett Sveriges löntagare, arbetare och tjänstemän. Det är deras mandat vi fullföljer. Vad jag reagerade mot var att en ledamot av riksdagen läser en tidning, och får ett lösryckt citat och då stormar i väg och frågar en ledamot av regeringen vad vederbörande egentligen sade. Det hade varit enklare att vända sig till Klas Eklund. Då hade den här frågan kanske inte behövt ställas i riksdagen.
Herr talman! Jag anade att jag skulle få höra att jag tagit ett lösryckt citat ur en tidning. Jag kan då upplysa finansministern om att detta inte är sanningen. Att det stått i tidningen är sant, men däremot är motiveringen för min fråga en annan. Klas Eklund började faktiskt så här: ”Nu skall arbetarklassen befria sig själv.” Eklund menar att man bara passiviserar arbetarklassen om man målar upp bilden av att storebror, staten, skall lösa arbetarklassens problem. Därpå följde detta citat, och det var med den utgångspunkten jag ställde frågan. Finansministern berättade vilka som givit regeringen mandat. Det kände jag också till, eftersom jag tagit del av valresultaten. Men det är nya tankegångar som nu kommer från departementet, nämligen att arbetarklassen skall frigöra sig själv utan någon som helst hjälp från den socialdemokratiska regeringen.
Herr talman! Den socialdemokratiska regeringen är en del av arbetarrörelsen. Vi tillhör den, utgår från den och är utsedda av den. Därför är det nonsens att Klas Eklund eller någon annan skulle ha talat om att arbetarklassen skall frigöra sig från den socialdemokratiska regeringen. Arbetarklassen i en rad länder håller i dag på att frigöra sig från sina regeringar, men detta är inte fallet i Sverige. ; Om Karl-Erik Persson vill ha en debatt med Klas Eklund, så ta den då med Klas Eklund!
Herr talman! Jag skall gärna ta en debatt med Klas Eklund. Men det intressanta är om man i departementet i allmänhet tycker likadant som Klas Eklund. Eklund är trots allt företrädare för finansdepartementet och står direkt under finansministern. Man kan då fråga sig om hans uttalande varit i påse innan det kommit i säck och få veta om finansministern har samma ståndpunkt. Finansministern har inte i detta svar tagit avstånd från det uttalande som Klas Eklund gjort.
Herr talman! Vänsterpartiet kommunisterna har i alla år bekämpat åsiktsregistrering. Är det en sådan ni vill införa i regeringskansliet, när ni vill att jag skall ta reda på vad varje tjänstemän i finansdepartementet anser i varje politisk fråga? Det är uppenbarligen dumheter. Uppfattningen att arbetarklassens frigörelse skall vara dess eget verk har jag haft i många år, dvs. alltsedan jag första gången läste Karl Marx.
Herr talman! Nu har jag fått svar på min fråga: Finansministern delar alltså Klas Eklunds uppfattning. Det får jag nöja mig med.
Herr talman! Så sent som den 24 oktober förra året svarade jag på en fråga som var praktiskt taget identisk med de som Lars De Geer och Knut Wachtmeister nu har ställt om avgift på fyllnadsinbetalningar som görs efter den 18 januari. Jag svarade då i huvudsak följande. Hösten 1988 beslutades att en avgift skall tas ut med 2 90 på fyllnadsinbetalningar som görs under tiden den 19 januari—30 april året efter inkomståret, men endast på den del fyllnadsinbetalningen överstiger 20 000 kr. Reglerna tillämpas på juridiska personer utom dödsbon redan fr.o.m. förra året men på övriga skattskyldiga först fr.o.m. i år. De totala fyllnadsinbetalningarna uppgår till mycket stora belopp. För fysiska personer var fyllnadsinbetalningarna 1988 och 1989 ca 13 resp. 15 miljarder kr. För de juridiska personerna fick de nya reglerna omedelbar effekt, vilket avspeglas i att fyllnadsinbetalningarna för deras del sjönk från ca 12 miljarder kr. 1988 till ca 6 miljarder kr. 1989. Den nya avgiften bör ses som en kostnad för den skattekredit som lämnas. I ett marginalskatteläge om 50 76 motsvarar den en årlig ränta på ungefär 14 96. Sett som en kostnad för en kredit som ges utan någon prövning är avgiften låg. När de nya reglerna utformades var vi medvetna om att det kan vara svårt för en skattskyldig att redan den 18 januari räkna ut sin slutliga skatt. Vi övervägde ett senare datum men fann att syftet med reglerna, dvs. att få uppbörden av den preliminära skatten att ligga så nära inkomståret som möjligt, då inte kunde uppnås. I stället infördes fribeloppet på 20 000 kr. Därigenom ges skattebetalarna en rejäl marginal som tar hänsyn till svårigheterna att beräkna slutskatten. Jag har inte nu någon annan uppfattning i frågan än den jag redovisade i oktober. Jag avser alltså inte att ta initiativ till en ändring av reglerna.
Herr talman! Jag tackar finansministern för svaret. Sverige har ju världens högsta skattetryck, som uppgår till ca 57 96 av bruttonationalprodukten. När man har ett så högt skattetryck, är det ett rimligt krav från medborgarna att man på alla sätt gör det så bekvämt som möjligt för skattebetalarna att fullgöra sin skatteplikt. Valet av den 18 januari som sista datum för inbetalning av fyllnadsskattebelopp över 20 000 kr. är utomordentligt obekvämt för den normale skattebetalaren. Han har inte fått några uppgifter från sina banker — eller bara från en del banker — om ränteinbetalningar och annat, och han har inte fått uppgifter från arbetsgivaren om sin inkomst under året. Han har naturligtvis inte heller avgivit självdeklaration. Om man i stället hade valt den 18 februari, hade alla dessa nackdelar varit undanröjda, och då hade rimliga krav på bekvämlighet för skattebetalarnas del uppfyllts. Samtidigt hade finansministern fått in fyllnadsbetalningarna två och en halv månader tidigare än den 30 april, som var den tidigare gränsen. Huvuddelen av den räntevinst som finansministern efterlyser skulle han ha kunnat få om den 18 februari hade valts i stället. Mot den bakgrunden beklagar jag att finansministern har valt att säga att han inte vill ändra reglerna, och det beklagandet vet jag att många skattebetalare instämmer i.
Herr talman! Jag tackar finansministern för svaret. Självfallet är jag medveten om att en liknande fråga besvarades i höstas — jag har faktiskt protokollet från den debatten med mig. Men känns en lagstiftning riktigt stötande och nya omständigheter dessutom dykt upp, får faktiskt en aldrig så jäktad finansminister finna sig i att annars hänsynsfulla riksdagsledamöter tjatar litet grand. De nya omständigheter som dykt upp är, förutom vad som i frågan angavs om att bankerna inte hinner nå ut med erforderliga uppgifter före den 18 januari, att riksskatteverket meddelat att deklarationsblanketter och anvisningar når banker och postkontor först den 22 januari. Det är då att märka att vid deklarationsblanketten, som efter hand nu också distribueras till de skattskyldiga, häftas ett inbetalningskort att användas vid fyllnadsinbetalning. Inbetalningskortet kommer alltså först efter den sista inbetalningsdagen. På riksskatteverket säger man: ”Vi har påtalat för finansdepartementet att datumet är olyckligt.” Låt mig också friska upp finansministerns minne från skatteutskottets offentliga utfrågning den 5 april 1988 angående riksskatteverkets förslag att sänka uttagsprocenten för preliminär B-skatt från 120 till 110 96 av den slutliga skatten året före inkomståret. Då sade finansministern: ”Har riksskatteverket sagt något sådant, vore det mycket märkligt om regeringen skulle ha en annan uppfattning.” Regeringen följde också riksskatteverkets förslag. Jag vore nu tacksam att få veta varför finansministern inte tycker att det är motiverat att även nu följa riksskatteverket. Det gäller ju delvis samma fråga.
Herr talman! Det gör det faktiskt inte. I det förra fallet var det fråga om huruvida preliminär skatt och slutlig skatt skulle bättre överensstämma med varandra. I det nu aktuella fallet är det fråga om personer som alldeles uppenbart har en väldigt stor brist på överensstämmelse mellan den preliminärskatt som betalats in och den slutliga skatt de skall betala. Om skillnaden överstiger 20 000 kr. är det faktiskt en sådan brist på överensstämmelse. Avsikten med vår inkomstskatt är faktiskt att den skall betalas under inkomståret. Metoden att lyfta olika arvoden och extrainkomster och bara betala en mycket låg eller ingen preliminärskatt alls är väl utvecklad. Vi har helt enkelt på ett ganska kraftigt sätt velat markera att man bör med större aktsamhet se till att det på extrainkomster och arvoden från styrelser och liknande också betalas preliminärskatt. Personer som har kapitalinkomster över 20 000 kr. bör rimligen ha en sådan kontroll över sina tillgångar att de någorlunda känner till avkastningen på sina banktillgodohavanden, aktier och obligationer. Avkastningen utbetalas ju under året, och man kan genom ett samtal till banken få reda på detta. Om man har ränteintäkter på över 20 000 kr. bör man nog kunna hålla reda på dem. Jag finner därför inte att detta är någon stor rättvisefråga eller att vederbörandes ekonomiska situation hotas om han eller hon får betala en avgift på 2 70 på den del av icke erlagd preliminärskatt som överstiger 20 000 kr. Det är min motivering. Det var inte alls min mening att utdela någon reprimand för att frågan upprepas, jag ville bara förklara varför jag lämnade samma svar som tidigare.
Herr talman! Vi har inte rest invändningar mot avgiften på 296. Den tycker vi är skälig. Finansministerns beräkning stämmer om räntan är 14 96. Vad vi opponerar oss mot är att regeringen, genom att välja en tidpunkt som ligger fyra veckor före den tidpunkt då vederbörande har en komplett överblick över sina affärer, gör det mycket obekvämt för människor. Det blir ännu obekvämare, eftersom man nu för tiden får ha och ta lån i utlandet, och det blir även i det sammanhanget komplikationer när det gäller att erhålla uppgifter så tidigt som till den 18 januari. Jag delar inte finansministerns uppfattning att man utan vidare skall kunna kräva att folk skall känna till sin ekonomiska situation exakt redan den 18 januari så komplicerade som affärerna nu för tiden är.
Herr talman! Det finns faktiskt en del företag som har bokslutsdag den 31 januari och 22 februari. Också dessa företag, även om de inte är fler än 100 eller 200, omfattas av samma regler. De skall alltså flera månader innan bokslutet är klart veta om de behöver betala in detta belopp. Det tycker jag är orimligt, och jag undrar om finansministern inte delar min uppfattning därvidlag och kanske skulle kunna göra ett undantag för dessa företag. Den förenklade självdeklarationen, som socialdemokraterna driver så hårt, omfattar verkligen inte dem som måste göra sin självdeklaration innan löneuppgifterna har kommit och innan bokslutet hinner göras färdigt. Beträffande skattekrediten vill jag gärna säga att arbetsgivarens arbete med uppbörden har ökat utan att ersättning utgår. Bl.a. skall uppbörd av arbetsgivaravgifter nu ske varje månad. Och fr.o.m. i höstas får arbetsgivarna administrera tvångssparandet och i lönebeskeden ange precis hur många kronor var och en har drabbats av.

Herr talman! Per Westerberg har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder med anledning av att riksskatteverket på förfrågan meddelat Nordbanken att tillsyn av sjukt barn genom arbetsgivares försorg är att betrakta som löneförmån. Kostnader för tillsyn av egna barn räknas skattemässigt som privata levnadskostnader. Om en arbetsgivare bekostar tillsyn av anställdas barn uppstår därför en skattepliktig löneförmån för den anställde. En av huvudtankarna i skattereformen är att olika typer av arbetsersättningar skall bli föremål för en enhetlig beskattning. En neutral beskattning av arbetsinkomster innebär att samma beskattningsresultat uppnås oavsett om arbetsinkomsten utgetts i form av kontant lön eller som förmån av annat slag. Att undanta förmåner av här nämnt slag från beskattning skulle således strida mot en av skattereformens grundprinciper. Regeringen har därför inga planer på att föreslå att de görs skattefria.
Herr talman! Jag tycker att finansministern har lämnat ett uttömmande svar, men han gör det ändå mycket enkelt för sig. Fallet med Nordbanken innebär, att när en anställd har ett sjukt barn och inte kan gå till arbetet, kan banken i stället skicka hem en barnsköterska till den anställde för att vårda det sjuka barnet under en kort tid, så att den anställde kan gå till arbetet. Den anställde skulle därmed inte ha någon direkt förmån av det hela, möjligen förmånen att få vara på arbetsplatsen och arbeta. Det är faktiskt arbetsgivaren, som har förmånen att ha kompetent personal som gör rätt saker, som egentligen skall beskattas om någon skall beskattas. Produktiviteten i banken ökar ju om personalen kan arbeta med det som den är avsedd för. Om man följer finansministerns resonemang borde det rimliga vara att den ersättning som den anställde får om han eller hon skulle ha varit hemma skulle kunna få kvittas mot den förmån han eller hon då har för att få denna barnsköterska eller liknande att vårda det sjuka barnet. Är finansministern beredd att göra någon sådan insats?
Herr talman! Nej, det är jag inte.
Herr talman! Är det inte ganska ologiskt att man då straffbeskattar småbarnsföräldrar som därmed blir mindre attraktiva på arbetsmarknaden? Man gör det svårare för arbetsgivarna att ha kompetent personal och hålla produktiviteten uppe. Om förmånen beskattas borde det rimliga vara att kostnaden för att man skall få förmånen får dras av.

Herr talman! Gunnar Björk har frågat mig om regeringen avser att skärpa kraven för insiderregler för anställda i regeringskansliet. Redan i dag är det för den offentliganställde förbjudet enligt sekretesslagen att använda sekretessbelagda uppgifter utanför den verksamhet där sekretessen gäller. Förbudet är straffbelagt. Böter eller fängelse upp till ett år kan följa. Anställda i regeringskansliet får alltså inte använda den sekretessskyddade information som de får del av i tjänsten för värdepappershandel. Enligt lagen om offentlig anställning kan värdepapperstransaktioner även anses som otillåten bisyssla om de får stor omfattning. Den anställde får inte ägna sig åt sådan verksamhet som kan rubba förtroendet för hans eller annan arbetstagares opartiskhet i tjänsteutövningen eller som kan skada myndighetens anseende. Värdepappersmarknadskommittén hade enligt sina direktiv i uppdrag bl.a. att överväga en utvidgning av insiderkretsen till att omfatta offentligt anställda. Kommittén har i sitt nyligen avgivna betänkande, Värdepappersmarknaden i framtiden , föreslagit att även offentliganställda skall omfattas av insiderlagen. Förslaget innebär bl.a. att den som i sin anställning har fått information eller kunskap om en inte offentliggjord omständighet som kan väsentligt påverka kursen på fondpapper inte får köpa eller sälja sådana värdepapper. Vidare har kommittén föreslagit ett tillägg till lagen om offentlig anställning som gör det möjligt för arbetsgivaren att ålägga anställda anmälningsskyldighet för hela deras värdepappersinnehav. Syftet är att anmälningsplikten skall åläggas arbetstagare som normalt har tillgång till inte offentliggjord information av kursdrivande karaktär. Till denna grupp hör en del av personalen i regeringskansliet. Jag anser att denna fråga är av stor vikt för förtroendet för värdepappersmarknaden, men också för myndigheterna. Regeringen kommer till hösten att lägga fram en proposition i ämnet. Avsikten är att de nya reglerna skall träda i kraft den 1 januari 1991.
Herr talman! Jag tackar finansministern för svaret. Det känns aktuellt och var fylligt. Jag ställde naturligtvis frågan med anledning av de diskussioner som har förts om att anställda i regeringskansliet har haft vissa aktiviteter för sig. Det finns ganska stora grupper i regeringskansliet som kan komma i fråga, vilket värdepappersmarknadskommittén har undersökt. Jag tänker närmast på de områden som bevakar industri och näringsliv. Det kan vara på finansdepartementet men även i stor utsträckning på industridepartementet och på försvarsdepartementet. Det finns stora möjligheter att utnyttja de kunskaper man har, särskilt på de områden där man har att påverka strukturomvandlingen. Ett aktuellt område är försvarets materielverk som ligger under försvarsdepartementet. Försvarets materielverk styr genom sin medelstilldelning fusioner inom försvarsindustrin. Det tror jag är ett område som borde ses över ordentligt. Jag tycker att det är bra att värdepappersmarknadskommittén ser över detta, och den kommer också att lägga fram förslag. Det är också bra att finansministern ger klart besked om att det kommer att ske en förändring. Samtidigt kan jag konstatera att finansministern ganska länge har avstått från att ta initiativ, trots att insiderlagstiftningen är ganska tandlös. Den blir naturligtvis inte mer kraftfull av avreglering och ett närmande till EG. Det blir då svårare att kontrollera sådant som händer utanför landet. Men det som hänt på finansdepartementet rimmar litet illa med finansministerns hurtiga uttalande om finansvalpar i näringslivet, men det fanns tydligen finansvalpar på närmare håll.

Herr talman! Alf Wennerfors har frågat mig när jag avser att lägga fram förslag om tioöresmyntets avskaffande. Den årliga produktionen av tioöringar har ökat från 97 miljoner mynt 1986 till 220 miljoner 1989. Trots detta har det — som också Alf Wennerfors framhållit — ibland uppstått brist på mynt i detaljhandeln. På vissa orter har handlare på eget bevåg gått över till 50 öre som lägsta valör. Uppskattningsvis försvinner varje år 10 96 av de tioöringar som finns i cirkulation. Det innebär att mellan 80 och 100 miljoner tioöringar måste tillverkas varje år för att bibehålla antalet mynt i cirkulation. Som Alf Wennerfors påpekat är tillverkningskostnaden för ett tioöresmynt högre än det nominella värdet. Mot denna bakgrund kan jag ha förståelse för Alf Wennerfors synpunkter. Det är emellertid riksbanken som numera svarar för utgivningen av sedlar och mynt. Inom de ramar som anges i 6 § riksbankslagen har riksbanken frihet att själv besluta om vilka sedeloch myntvalörer som skall ges ut. Ett beslut att inte längre prägla tioöringar kräver numera inte någon medverkan från regeringen eller riksdagen. Om det däremot blir fråga om att redan utgivna tioöresmynt inte längre skall vara lagliga betalningsmedel, krävs det lagstiftning. Ett sådant lagstiftningsärende bör normalt initieras genom en framställning från riksbanken till regeringen. Jag utgår från att riksbanken noga följer utvecklingen och kommer att göra en sådan framställning om och när riksbanken anser att tiden är mogen för att avskaffa tioöresmyntet.
Herr talman! Jag ber först att få tacka för det positiva svaret. Finansministern slutar med: ”Jag utgår från att riksbanken noga följer utvecklingen och kommer att göra en sådan framställning ——-—.” Jag tycker att finansministern skulle ha skärpt tonen. Som riksdagsman förmodar jag att jag kan göra det och säga: I min egenskap av riksdagsman och med stöd av konsumenterna, detaljhandeln och bankerna tycker jag att riksbanken snarast skall komma med en framställning om avskaffande av tioöringarna. Jag är medveten om att finansministern måste avvakta, men med tanke på de 40—50 miljoner som det kostar att tillverka dessa 220 miljoner tioöringar tycker jag att finansministern skulle ha anledning att säga: Skynda på, riksbanken! Eller hur, finansministern?
Herr talman! Jag vill påminna Alf Wennerfors om att riksbanken styrs av riksbanksfullmäktige sammansatt av i denna riksdag befintliga ledamöter. Jag aktar mig noga för att falla första statsmakten i ämbetet genom att ge några föreskrifter för hur den skall agera.
Herr talman! Jag tycker att finansministern med tanke på sina uppgifter kunde antyda att det vore bra om vi kunde spara dessa 40—50 miljoner.
Herr talman! Det bereder mig ingen som helst svårighet att beskriva den smärta som jag upplever när jag tänker på de 50 miljoner som försvinner via myntläggningen.
Enligt riksskatteverket skall all bilersättning, när ersättningen överstiger 25 kr. per mil, vara beskattningsbar, dvs. även de 12 kr. per mil som RSV anser vara fullt motiverad kostnadsersättning. Enligt RSV överensstämmer denna uppfattning med gällande lag. Med anledning härav vill jag fråga: Är finansministern beredd att föreslå en lagändring innebärande att det belopp i bilersättning per mil som ur skattesynpunkt anses helt motiverat aldrig kan bli föremål för beskattning?
Herr talman! Hugo Hegeland har frågat mig om jag är beredd att föreslå en lagändring, innebärande att det belopp i bilersättning per mil, som från skattesynpunkt anses helt motiverat, aldrig kan bli föremål för beskattning. Jag har tolkat frågan som att den rör hur socialavgifter i vissa fall skall tas ut på ersättningar för användande av egen bil i tjänsten och har samrått med chefen för socialdepartementet. Inkomstskatteutredningen, RINK, har i sitt betänkande lagt fram ett förslag som bl.a. medför att socialavgifter skall tas ut på kostnadsersättningar till den del dessa överstiger det belopp som får dras av vid inkomsttaxeringen. Jag har i princip ingen annan uppfattning än RINK i denna fråga. Frågan kommer också att tas upp i den lagrådsremiss rörande reformerad inkomstoch företagsbeskattning som inom kort kommer att läggas fram.
Herr talman! Jag tackar finansministern för svaret på min fråga. Även jag kan glädja mig åt ett mycket positivt svar. Om jag inte missuppfattat svaret överensstämmer finansministerns uppfattning med den uppfattning som professor Sven-Olof Lodin har framfört i en debattartikel i Dagens Nyheter och som alltså avviker från riksskatteverkets tolkning. I det avseendet är finansministern mycket konsekvent. Jag har en artikel från den 17 januari i tidningen Arbetet, där finansministern skriver om skattereformen: ”Ytterligare ett skäl för att reformera skattesystemet är komplexiteten i det nuvarande.” Då kan man säga att om riksskatteverkets tolkning skulle vara korrekt, skulle skattesystemet bli ännu mera komplext i stället för förenklat. Anledningen till att jag formulerade frågan på det sätt som jag gjorde var att ersättningen, för att den skall bli föremål för sociala avgifter, ursprungligen skall betraktas som lön. Är det fråga om lön utgår givetvis arbetsgivaravgifter. Då skall alltså hela beloppet beskattas. Det var poängen bakom formuleringen, som var litet annorlunda än vad finansministern kanske hade väntat sig. Jag vill också uttrycka min glädje över att frågan om reformering av inkomstoch företagsbeskattning kommer att tas upp i en lagrådsremiss. Då kanske det kommer ytterligare ett klarläggande.

Herr talman! Inger Koch och Karl-Göran Biörsmark har frågat mig om svältkatastrofen i Etiopien. Jag delar de bedömningar som görs av bl.a. FN och andra internationella hjälporganisationer vad gäller tillgång på livsmedel i Etiopien. Omständigheterna är särskilt allvarliga i landets norra delar, där stora grupper hotas av livsmedelsbrist och svält. Redan under sommaren och hösten förra året kunde det förutses att norra Etiopien åter skulle komma att stå inför en svår livsmedelssituation. Mot bakgrund av detta beviljade regeringen i augusti och december betydande bidrag till svenska enskilda organisationer som engagerat sig i hjälparbetet. Så sent som i förra veckan anslog vi 14 milj.kr. i bidrag till Lutherhjälpen för en leverans av ca 8 000 ton vete från Sverige. Därmed har regeringen redan avsatt ca 65 milj.kr. för katastrofinsatser i Etiopien under innevarande budgetår. Hjälparbetet försvåras av det pågående kriget. Hjälporganisationerna — särskilt kyrkorna — har därför med stöd från givarländerna verkat för att korridorer skall öppnas så att livsmedel och annan hjälp fritt kan distribueras. Vi har nyligen noterat att den etiopiska regeringen och kyrkornas samordnade program undertecknat en överenskommelse om en korridor för nödhjälp till Tigray. Det är av största vikt att alla parter i konflikten nu också medverkar till att hjälpen når fram. Endast ett slut på kriget genom förhandlingsuppgörelser kan emellertid skapa en grund för stabil och positiv utveckling för den mycket svårt utsatta befolkningen. Den svenska regeringen har ombetts, och accepterat, att tillsammans med observatörer från andra länder delta i de fredssamtal mellan den etiopiska regeringen och TPLF som inletts i Rom i slutet av förra året. Vi stödjer även aktivt fredsdiskussionerna mellan etiopiska regeringen och EPLF som inletts på initiativ av förre amerikanske presidenten Jimmy Carter. Vi söker således att på olika sätt medverka till att det svåra lidandet skall upphöra.
Herr talman! Jag ber att få tacka biståndsministern för svaret på min fråga. Det är positivt att regeringen nu har beslutat att avsätta ytterligare pengar för att lindra den stora nöden i Etiopien och också att pengarna ges direkt till de enskilda organisationerna. Det gläder mig att regeringen äntligen insett att man inte reservationslöst kan fortsätta att stödja en regim som så brutalt och skoningslöst under många år har utsatt befolkningen för terror och som medvetet har använt svälten som vapen i kriget mot gerillan. Biståndsministern talar också om de förhandlingar som har påbörjats mellan den etiopiska regeringen och TPLF och EPLF. Självfallet är det mycket positivt att förhandlingarna äntligen kommit till stånd. Men det är väldigt viktigt att vi från Sveriges sida bevakar att dessa förhandlingar verkligen snabbt leder till ett resultat och att den etiopiska regeringen under förhandlingstiden inte fortsätter med sitt skoningslösa krig och sin terror mot civilbefolkningen och omöjliggör för hjälporganisationerna att över huvud taget verka i landet. Så har skett många gånger.

Herr talman! Det beräknas att endast 10 96 av den normala skörden kommer att finnas tillgänglig. 90 26 försvinner på grund av torkan. Jag förstår av svaret och av den handling som biståndsministern här säger att regeringen företar att medvetenheten om situationen i den delen av världen är stor. Frågan är om de hjälpinsatser som görs kommer de mest behövande till del. Transporterna är ett bekymmer i sammanhanget. Jag har tagit del av rapporter om att lastbilar med förnödenheter har sprängts. Det rör sig ju om ett krigshärjat område. Det gör det hela ännu mera bekymmersamt. Det handlar alltså inte enbart om en svår svältkatastrof. Nu avsätter regeringen ytterligare 14 miljoner. Totalt sett har regeringen avsatt 65 milj.kr. Det är bra. Men vi måste ha klart för oss att detta totalt sett ändå inte är så mycket. Det rör sig om kanske 5 96 av vad som beräknas vara nödvändigt för att man någorlunda skall klara situationen. 90-95 960 saknas alltså. Jag undrar om biståndsministern i sina kontakter med andra biståndsministrar eller andra ministrar ute i världen tar upp det här spörsmålet och propagerar för att andra också måste dra sitt strå till stacken. Sverige visar vägen. Men andra måste, som sagt, hjälpa till. Vi kan ju inte klara detta på egen hand. Totalt sett avser alltså hjälpen endast en liten del av vad som behövs.
Herr talman! Vi i Sverige tror ibland att våra insatser är mycket omfattande. Men Sverige är en liten nation. Vi kan därför inte ta på oss att lösa problem i länder som har så stor befolkning som t.ex. Etiopien. Här måste hela världssamfundet ställa upp. Det rör sig ju om en situation där synnerligen många människor saknar livsmedel. Jag tror inte att jag behöver idka någon ambassadörsverksamhet i det avseendet. Jag vet nämligen att kolleger i andra länder och även internationella organisationer är mycket väl medvetna om dessa förhållanden. Problemet har ju länge varit, och det pekar båda frågeställarna på, att få fram de livsmedel som givare kan ställa till det etiopiska folkets förfogande. ; Det är mycket viktigt, och det sade jag i svaret, att man har kommit överens om en korridor för att möjliggöra att hjälpen kommer fram till Tigray. I fråga om det svenska biståndet finns det ju en landram avsedd för normalt, reguljärt, utvecklingssamarbete. Men i den här svåra situationen går det inte att utnyttja den fullt ut. Därför måste det finnas en sådan flexibilitet att landramen till olika delar kan omvandlas också för katastrofoch återuppbyggnadsbistånd.
Herr talman! Biståndsministern nämnde i slutet av sitt senaste inlägg den landram som vi tidigare har fastställt för Etiopien. Men enligt många talesmän går det inte att bedriva något utvecklingsbistånd över huvud taget. Carl Tham sade häromdagen i en pressintervju att det biståndsoch utvecklingsarbete som man har beräknat skall behövas för landsbygden över huvud taget inte kan genomföras på grund av de krigshandlingar som pågår. Kanske är det då bättre att låta de medel som finns avsatta inom ramen för biståndsändamål fullt ut användas för humanitärt bistånd, rent katastrofbistånd. Jag tror att det är nödvändigt.
Herr talman! Jag var inne på samma tanke. Det blir således kanske en upprepning. Men självfallet ligger det nära till hands att omvandla landramen i detta avseende. Man får ju se till den stora katastrof som det här är fråga om. Vissa andra projekt som har med t.ex. utbildning att göra får kanske skjutas på framtiden. I stället måste pengarna, med tanke på detta katastrofläge, användas på annat sätt. Hela landramen kan kanske inte utnyttjas för detta ändamål. Jag noterar med tacksamhet att biståndsministern är beredd att göra nämnda omprioriteringar och att vid kontakter med den etiopiska regeringen försöka nå sådana uppgörelser att mer pengar kan avsättas för den hungersituation som väntas om några månader.
Herr talman! Jag vill bara nämna att det redan pågår en process. Vi har nämligen omorienterat biståndet. Detta är således mera inriktat på katastrofförebyggande och därmed också direkt katastrofbekämpande åtgärder. När vi i höstas träffade avtal med den etiopiska regeringen avfördes 10 miljoner för insatser av just nämnda slag genom Rädda barnen och Röda korset. Därför kan jag framhålla att det rör sig om en process som redan har startat och som kommer att fortsätta.
Herr talman! Det är bra att, som biståndsministern säger, den här processen har startat. Jag önskar bara att den svenska regeringen är mycket klar och tydlig i sina kontakter med den etiopiska regeringen. Jag hoppas således att man framför att vi över huvud taget inte tolererar sådana här kränkningar av de mänskliga rättigheterna och att biståndet villkoras på ett helt annat sätt än tidigare.

Herr talman! Ylva Annerstedt har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta för att Sverige skall kunna bistå rumänska barn som behöver kläder. Regeringen har beslutat att avsätta 20 milj.kr. för akuta insatser i Rumänien. Pengarna kanaliseras genom svenska enskilda organisationer. Genom att regeringen redan dagarna före jul kunde informera om att medlen skulle göras tillgängliga gavs de svenska organisationerna den handlingsfrihet som de behövde för att kunna agera snabbt. Av de 20 miljonerna går 10 miljoner till Röda korset för främst sjukvårdsinsatser. Andra organisationer arbetar med transporter av läkemedel, livsmedel och andra förnödenheter, t.ex. kläder. De svenska organisationer som deltagit i nödhjälpsarbetet i Rumänien har alla god erfarenhet av liknande insatser. Jag har stor tilltro till dessa organisationers förmåga att i samråd med lokala motparter bedöma vilka behoven är och hur tillgängliga medel bör fördelas. Ylva Annerstedt berör indirekt en annan viktig fråga, nämligen den om barnens situation i Rumänien. Alltför många rumänska barn bor på torftiga institutioner, ett förhållande som måste betraktas som oacceptabelt. Röda korset har indikerat ett intresse för att fortsätta sitt arbete i Rumänien med insatser riktade till barn, vilket jag varmt välkomnar.
Herr talman! Jag tackar biståndsministern för det positiva svaret på min fråga. Bakgrunden till min fråga är de uppgifter som har förekommit i pressen. En morgon möttes vi ju av stora rubriker om att ingen ville ta emot en mängd barnkläder som en person hade samlat in. Det är klart att människor som visar offervilja och som tar initiativ känner sig besvikna när ingen av hjälporganisationerna visar intresse. Statsrådets svar, att pengarna kan användas på nämnda sätt, tycker jag är positivt. Kanske var det fråga om tillfälligt bristande kommunikationer eller om ett missförstånd i det här fallet. Det är dock alldeles uppenbart att det finns ett överhängande behov av kläder när det gäller barnen i Rumänien. En grupp från Sveriges Radio har varit på besök på ett barnhem i Bukarest och gjort ett reportage. 130 barn hade endast gymnastikskor och tunna kläder och kunde därför inte gå ut när det var minus 10 grader ute. Vi måste alltså ge av vårt överflöd. Jag är säker på att många människor vill ställa upp på insamlingar. Men det gäller då att de också får budskapet att det finns människor som tar emot inlämnade saker. Jag nämnde i min fråga SIDA:s katastrofanslag. I vilken utsträckning anser biståndsministern att man kan utnyttja det för insatser för behövande barn? Det är ju helt uppenbart att det just nu finns många barn som befinner sig i en mycket utsatt situation. Dessutom rör det sig ju om ett anslag om 1 miljard.
Herr talman! Det anslag om 20 miljoner som jag nämnde att vi har beviljat härrör just från det katastrofanslag som SIDA administrerar. Det handlar i det här fallet om de insatser i Rumänien som hjälporganisationerna finner vara mest akuta. Jag vet att det kan förekomma problem då och då med insamlingar av kläder eller annat — dvs. att man inte genast finner en motpart i ett annat land. För oss är det kanske lätt att avstå från vårt överflöd, som Ylva Annerstedt sade, och lämna in kläder. Men vi glömmer sedan att det kostar pengar att frakta kläderna till resp. land. I allmänhet överstiger fraktkostnaden värdet av kläderna. Jag skulle därför vilja rekommendera alla frivilliga givare av kläder att också bidra med ett direkt ekonomiskt stöd till hjälporganisationerna för det här ändamålet. Då skulle den här verksamheten underlättas betydligt.
Herr talman! Det finns uppenbarligen många sätt att nå målet, t.ex. med frivilliga givare men också genom att ta i anspråk anslaget till SIDA för den här typen av transporter. Om jag har tolkat biståndsministern rätt att det finns både mottagare och givare, finns det möjligheter att omprioritera ytterligare i katastrofanslaget eller att använda ytterligare medel ur katastrofanslaget för t.ex. vidare insatser för barnens situation i Rumänien.

Herr talman! Karl Erik Olsson har frågat mig vilka slutsatser jag drar angående den globala livsmedelsförsörjningen nu och i framtiden med anledning av den enorma markförstörelsen i bl.a. Sovjetunionen och dess inverkan på det svenska jordbruket. Den ekologiska situationen i delar av Sovjetunionens produktionsområden är utomordentligt allvarlig. Även om problemen delvis varit kända en längre tid och motåtgärder satts in eller planeras, finns risk för att flera traditionella områden, åtminstone inom överskådlig framtid, inte kommer att kunna användas för livsmedelsproduktion. Även i andra delar av världen — framför allt Afrika och Asien — har vi under lång tid sett exempel på att odlad mark fått minskad avkastning och även fått överges främst till följd av att jorden brukats utan tillräcklig kunskap om förhållandena eller genom en hantering, som styrts av exceptionella förhållanden som svält och fattigdom. Dessa negativa inslag i den globala produktionsförmågan har funnits under lång tid men har rönt särskild uppmärksamhet först under senare år. Olika motåtgärder har vidtagits. Problemen har också varit väl kända för dem som seriöst och systematiskt har arbetat med världens livsmedelsförsörjningsfrågor. Gjorda undersökningar visar med all önskvärd tydlighet att långt mindre än hälften av försörjningskapaciteten utnyttjats för närvarande och att man inom överskådlig tid inte kan se några som helst kapacitetsbegränsningar i ett globalt perspektiv. Den odlingsbara marken är inget undantag. I en FAO-studie från 1988 görs exempelvis bedömningen att en produktionsökning i u-länderna på 3 76 årligen fram till sekelskiftet skulle medföra , en ökning av den odlade arealen från omkring 36 20 av den maximala 1982/83 till knappt 40 96 vid sekelskiftet. Andra något äldre undersökningar på global basis visar ännu större outnyttjad kapacitet. Det har också visat sig att den procentuella befolkningsökningen i u-länderna, som av många på 1970-talet ansågs utgöra det största hotet mot världens livsmedelsförsörjning, i själva verket blivit avsevärt lägre än den förmodade. Medan problemen med markförstörelse i delar av Sovjetunionen och i flera u-länder är allvarliga och kräver kraftfulla motåtgärder, finns det således ingenting som tyder på att de påverkar den globala livsmedelsförsörjningen. Den totala kapaciteten påverkas endast marginellt och det finns ingen anledning att tro att dessa problem kommer att ge upphov till livsmedelsknapphet i framtiden. När det gäller den nuvarande försörjningen tyder utsikterna på kraftigt ökade skördar för innevarande skördeår — t.o.m. rekordproduktion av vete och ris, och en kanske 8-procentig uppgång för fodersäden. Därmed finns det återigen risk för stora överskott, främst av spannmål, vilket kan resultera i dyrbara lagringskostnader och nya förlustbringande subventioner. Utvecklingen i Sovjetunionen och Östeuropa kan även på ganska kort sikt få betydande effekter på livsmedelsmarknaden. En övergång till mer marknadsmässiga förhållanden skulle kunna minska efterfrågan och de stora förlusterna vid lagring och distribution samt ge starkare produktionsincitament i form av högre producentpriser och bättre tillgång till insatsvaror. Detta skulle avsevärt kunna öka utbudet. Effekterna skulle därför kunna bli ett tillskott till utbudet på världsmarknaden med åtföljande lägre priser och/eller större lager.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
Jag är av den uppfattningen att den information som vi får snarare tyder på att läget kontinuerligt förvärras. Det är inte bara områdena Afrika och Asien som är behäftade med problem. Även i Nordamerika har man bekymmer. Där finns stora områden som genom en intensiv bevattning blir försaltade. Det råder dessutom vattenbrist. Det kommer så småningom inte att finnas vatten tillgängligt för bevattning, därför att vattnet i stora områden behöver användas för andra ändamål, t.ex. humankonsumtion. Det finns naturligtvis många möjligheter att påverka produktionen av livsmedel med hjälp av bioteknik, ökad kunskap och ökad areal. Samtidigt vet vi att det finns många faktorer som verkar negativt, t.ex. ökenutbredningen, bortfallet av areal på grund av byggande och urbanisering, och miljöskadorna. Jag är därför förvånad över att jordbruksministern säger att det inte finns några som helst kapacitetsbegränsningar. Det är ett mycket kategoriskt uttalande. Vi vet att vi har baserat en stor del av vår bedömning på att det har skett en produktionsökning på ungefär 3 20 om året under den senaste tiden i världen. Men i dag tenderar denna siffra att sjunka. Går denna siffra ner till samma nivå som befolkningsökningen, innebär det att vi inte kan ge människorna en bättre livsmedelsstandard. Mot den bakgrunden vill jag fråga jordbruksministern om det inte finns skäl att i dag hålla litet högre beredskap eftersom vi noterar att det sker en förändring mot en sämre livsmedelssituation.
Herr talman! Förvisso skall vår beredskap vara hög. Det bästa bidraget Sverige kan ge är att medverka till att sådana produktionsmetoder i jordbruket kan användas i u-länderna, och även i Sovjetunionen, att miljöskadorna minskas och som ingalunda enligt de internationella bedömningarna innebär någon fara för den globala försörjningstryggheten. Däremot kan de ha regionala effekter, ibland fruktansvärda sådana. I den föregående frågedebatten hade vi ett exempel, nämligen Etiopien. Sverige kan praktiskt och konkret bidra med att ge bistånd till att motverka ökenspridningen, markvårdsprogram — som inte enbart har den positiva effekten att förbättra markens miljö utan också att kunna öka produktionskapaciteten i jordbruket — och skogsprogram. Från våra program för mark och skogsvård har vi nyligen använt pengar till vattenresursplanering, för åtgärder att bevara den biologiska mångfalden osv. Detta är exempel på en typ av bistånd som är viktig och som innebär att vi kan bidra till den här beredskapen. Jag är övertygad om att också biståndsministern, som jag ser sitter här i kammaren, anser att detta är en angelägen fråga för framtiden.
Herr talman! Jag vill gärna instämma i att det behövs bistånd som innebär en förstärkning av u-ländernas möjligheter att producera livsmedel. I den bedömning som jordbruksministern redovisar kan produktionen höjas 3 20 årligen i u-länderna. Det innebär i och för sig inte att man ökar försörjningsnivån särskilt mycket eftersom det ungefär motsvarar befolkningsökningen. Samtidigt vet vi att många u-länder i dagsläget odlar arealer där det inte finns en varaktig uthållighet i produktionen. Odlingen leder tyvärr ofta till en ökenutbredning på litet längre sikt. Mot den här bakgrunden måste man fundera över om det inte är angeläget att vi, som råkar bo på en del av jordklotet, där det råder ett ganska mjukt och vänligt klimat, där jordmånen består ganska länge och där vi har förutsättningar att bedriva ett uthålligt jordbruk, skulle kunna bevara åkerarealen för att vara med och producera för världens livsmedelsförsörjning i framtiden.
Herr talman! Vi skall naturligtvis ge det bidrag till livsmedelsförsörjningen och till u-länderna som ger den bästa effekten för u-länderna. Det är ett legitimt ändamål om vi vill ge stöd till svenskt jordbruk och svenska bönder. Även den frågan kan diskuteras. De här frågorna är inte kopplade. Jag vill återge en synpunkt från den inte obekanta Brundtlandkommissionen. Den visar i ett nötskal vilken typ av problem vi diskuterar: Snabb, hållbar jordbruksutveckling innebär inte bara mer livsmedel, utan också fler möjligheter för människor i u-länderna att tjäna pengar och köpa livsmedel. När därför länder med outnyttjade jordbruksresurser skaffar livsmedel genom import, innebär detta i verkligheten att de importerar arbetslöshet. På samma sätt ökar länder som subventionerar livsmedelsexport arbetslösheten i de livsmedelsimporterande länderna. Människorna där förvandlas till utslagna människor, som tvingas förstöra resursbasen för att överleva. Detta är en synpunkt som jag tycker är viktig i det här sammanhanget.
Herr talman! Det är alltid en risk vid den här typen av debatter att man pratar förbi varandra. Jag pläderar inte för att svenskt jordbruk skall producera och tillhandahålla u-länderna livsmedel. Det jag talar om är att åkermarken i framtiden kommer att behövas för att producera livsmedel, men också för att hjälpa till att klara av koldioxidproblemet, för att producera energiråvara och fiberråvara. De bedömningar som vi har gjort beträffande jordens produktionsförmåga är sannolikt överskattade. Det finns en klar tendens till överskattning i jordbruksministerns svar, när man redan i januari månad förväntar sig en 8-procentig stegring av produktionen av spannmål. Jag tror ingen bonde, han må vara hur oförsiktig som helst, skulle våga sig på den bedömningen vid den här tidpunkten. Därför är jag lite orolig över att tendensen i jordbruksministerns svar går igenom allt det andra också, att man överskattar produktionsförmågan. Det är allvarligt på lång sikt om man gör det. Vi har en viktig resurs som behöver utnyttjas.
Herr talman! Karl Erik Olsson ställer frågor om situationen nu och i framtiden. Jag försöker då att efterkomma ”konsumentönskemål” som finns och att svara på frågan om nuvarande situation. Härvidlag kan man bara lita till de internationella bedömningarna för innevarande skördeår, vilka naturligtvis är osäkra, som jag också säger. Men Karl Erik Olsson ställde faktiskt frågan även om nutid, och de internationella bedömningarna nu är optimistiska. I fråga om hur vi skall använda vår åkerareal i Sverige, låg det mycket klokt i det Karl Erik Olsson sade, att vi skall använda den för energiändamål och andra ändamål. Men det är en fråga som får diskuteras för sig. Det vi kan göra för Sovjetunionen och u-länderna skall vara på deras villkor i den meningen att det på bästa sätt skall bidra till att deras miljö förbättras, så att de får en bra livsmedelsförsörjning. Den bedömning beträffande Sovjetunionen som görs av vårt lantbruksråd, och som naturligtvis kan ses på olika sätt, är att bomullsodlingen i Uzbekistan är den odling som kommer att drabbas. Det råder det inget tvivel om. Man gör bedömningen att en liknande risk inte föreligger för andra grödor.

Herr talman! Håkan Hansson har frågat mig vilka åtgärder regeringen tänker vidta för att samma regler skall gälla för importerad som för svensk spannmål vad gäller innehållet av flyghavre. Skyddet mot flyghavre regleras i lagen om skydd mot flyghavre. Enligt lagen får inte växtodlingsprodukt som innehåller flyghavre transporteras, förvaras, hanteras eller slutanvändas på sätt som innebär fara för att flyghavre sprids. Detta gäller både för inhemskt producerade och för importerade produkter. Lantbruksstyrelsen har i föreskrifter till lagen angett vissa regler för hur t.ex. transporter av spannmål som innehåller flyghavre skall gå till för att fara för spridning av flyghavre inte skall anses föreligga. För transport av importerad växtodlingsprodukt gäller dessutom krav på särskilt tillstånd av lantbruksstyrelsen om spannmålen har högre halt flyg havre än vad lantbruksstyrelsen godkänt. Lantbruksstyrelsens beslut den 18 januari 1990 avser sådant tillstånd. Lantbruksstyrelsen har följaktligen inte avvikit från gällande försiktighetskrav. Någon dispens från något skingringsförbud är det följaktligen inte fråga om, vilket felaktigt angivits av Håkan Hansson. Sammanfattningsvis kan konstateras att samma regler gäller för transport, slutlig användning, finmalning m.m. av såväl inhemsk som importerad spannmål som innehåller flyghavre. I ett avseende är reglerna strängare för importerad spannmål. För den gäller att det dessutom kan krävas ett särskilt tillstånd av lantbruksstyrelsen för att man skall få transportera spannmål som innehåller sådana halter av flyghavre som lantbruksstyrelsen föreskriver.
Herr talman! Jag får tacka jordbruksministern för svaret på min fråga. Jordbruksministern säger att jag har fel när jag påstår att lantbruksstyrelsen har givit dispens. Det lantbruksstyrelsen har gjort, i enlighet med lagen om skydd mot flyghavre, är att man har givit ett särskilt tillstånd. Anledningen till min fråga är att import av rågvete som bekant har skett via Malmö hamn vid ett flertal tillfällen under senare tid. Beslutet den 18 januari åtföljdes av ett nytt beslut av lantbruksstyrelsen i går om låt oss kalla det ett särskilt tillstånd att frakta spannmål, i detta fall rågvete med flyghavre i. Men det avgörande i fråga om det särskilda tillståndet, jordbruksministern, är att det är fråga om en frakt av spannmål med en flyghavrehalt, som överstiger de gränser som gällande lagrum anger. För att man enligt gällande bestämmelser skall få frakta importerat spannmål får det inte innehålla mer än en kärna flyghavre per kilo. I de aktuella fallen har det gällt sex—-åtta kärnor per kilo. Men detta har inte varit de värsta exemplen. Vi har haft exempel tidigare på 30 och 70, det har t.o.m. talats om 90 kärnor per kilo.